Fru talman! Det är bra att Per Bill och många andra engagerar sig i den här frågan. Det är en viktig fråga. Vi har att genomföra ett mycket omfattande anpassningsarbete inför millennieskiftet. Däremot är det inte så att regeringen har agerat först efter moderata påtryckningar. Redan innan Per Bill ställde sin förra interpellation i april 1997 hade regeringen och jag själv vidtagit åtgärder, bl.a. genom att ställa krav på myndigheterna att gå igenom sin situation och vidta nödvändiga åtgärder. Detta har sedan följts upp i flera steg under den tid som gått. När vi hade fått den första utvärderingen i början av hösten kunde jag konstatera att alltför många myndigheter inte hade kommit särskilt långt i processen. Jag gick därför ut med ganska skarpa påbud om att arbetet måste påskyndas och att jag ville se snabbare resultat. Det tog sig också uttryck i att myndigheterna i regleringsbreven inför detta år direkt avkrävdes redovisning av vad de gör. De senare rapporter vi fått tyder också på att arbetet har kommit i gång på flera håll och att man tar detta på allt större allvar. Likväl vill jag säga att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra och att många är sena. Det gäller naturligtvis inte bara myndigheter utan också företag och andra som har anledning att engagera sig i dessa frågor. Nyligen fattade vi beslut om att tillsätta en s.k. 2000-delegation. Det är inte något sent uppvaknande, utan det är ett uttryck för att det här är en process där vi successivt kan behöva komma med nya åtgärder. Det är ett uttryck för att vi tillmäter frågan vikt. Jag ser ett stort värde i att 2000-delegationen leds av kommunikationsministern. Detta är politiska frågor som berör hela vårt samhälle, både statsförvaltning och privat sektor. Det är naturligt att detta arbete samordnas och leds av en politiker. Jag är övertygad om att kommunikationsministern kommer att göra detta på ett alldeles utomordentligt sätt. Per Bill återkommer till uppskattningar av kostnaderna som har gjorts på andra håll. En uppskattning var 50-150 miljarder. En annan var 2 % av BNP, vilket skulle motsvara ungefär 35 miljarder, dvs. ett lägre belopp. Redan dessa siffror visar hur stor osäkerheten om kostnadernas storlek är. Ingen vet med säkerhet. Jag har redan gett svaret att min bedömning är att myndigheterna kan och skall klara av det här inom de givna ekonomiska ramarna. Jag har inte för avsikt att nu tillföra några ytterligare medel. Om Per Bill har en annan uppfattning - och jag tycker att både dagens inlägg och vår tidigare debatt tyder på detta - anser jag att Per Bill och moderaterna i klartext skall tala om hur mycket de vill öka de statliga utgifterna för att kunna tillföra de nödvändiga medlen. Jag vill ställa ytterligare en fråga: Hur skall ni finansiera detta? Skall ni införa en ny, särskild dataskatt, eller skall ni höja någon befintlig skatt? Ni vill väl inte försämra statsfinanserna? Därför blir naturligtvis frågan hur ni finansierar de ökade utgifter som ni uppenbarligen anser behövs för att myndigheterna skall klara av den här omställningen.

Fru talman! Det är olustigt att en debatt om ett stort och viktigt problem skall urarta till personangrepp och förklenande omdömen om andra politiker. Det är ovärdigt att föra debatten på det sättet. Jag och hela regeringen har naturligtvis ett fullständigt företroende för kommunikationsministern och hennes förmåga att sköta den här uppgiften på ett i alla avseenden tillfredsställande sätt. Det är naturligtvis inte meningen att det skall vara ett heltidsjobb. Lika litet som jag antar att Per Bill ägnar sig åt denna fråga på heltid, lika litet kommer kommunikationsministern att göra det. Det s.k. grovgörat utförs av andra personer i statsförvaltningen, inklusive Regeringskansliet, och runt om i samhället. I det här fallet handlar det om att leda och samordna ett viktigt arbete där olika sektorer i samhället knyts närmare varandra och får möjlighet till informations och erfarenhetsutbyte. Vi har valt den konstruktionen, och jag är övertygad om att den kommer att fungera väl. Det är inte som Per Bill på nytt påstår, nämligen att det är fråga om ett nyvaknat intresse och att det är först genom Per Bills interpellationer som regeringen upptäckt att det finns en 2000-problematik. Jag redan varit inne på det. Arbetet drogs i gång för ganska länge sedan, innan Per Bill satte i gång att interpellera. Det är ett arbete som utvecklas och drivs på oberoende av dessa interpellationer. Jag har ingenting emot dem. Det viktigt att vi debatterar frågorna också i kammaren, men vårt agerande har inte utlösts av dessa interpellationer. Det är heller inte riktigt att jag först nu säger att det kommer att kosta någonting. Jag har aldrig förnekat att det kan kosta. Jag säger samma två saker som tidigare: Uppskattningarna av vad detta kostar är synnerligen osäkra. Det visar ju Per Bill själv när han anger en intervall mellan 35 och 150 miljarder. Det är alltså relationen ett till fyra. Redan detta visar ju hur osäkra uppskattningarna är också i Per Bills egen föreställningsvärld. I själva verket vet ingen om det ens ligger i den intervallen. Vad jag vidare har sagt beträffande myndigheterna är att de får ta detta inom de givna ekonomiska ramarna. Det är ett etablerat sätt att arbeta inom statsförvaltningen, och det tror jag att vi skall vara glada för. Det kan inte vara så att vi skall rusa ut med tilläggsanslag från riksdagen varje gång det dyker upp en ny uppgift och en ny kostnad. Gör man på det sättet, Per Bill, blir det väldigt höga statliga utgifter. Dessa trodde jag att Moderaterna, i varje fall i andra sammanhang, har gett uttryck för att man bör hålla igen. Det är naturligt att man i betydande utsträckning hanterar sådana här tillkommande uppgifter inom befintliga ramar. Man har ju också en produktivitetsutveckling, och gamla uppgifter faller bort eller kostar mindre. Detta måste kunna hanteras på det sättet. Jag kan konstatera att det hittills är ytterst få myndigheter som över huvud taget har framfört några anspråk på tillkommande medel. Min bedömning är att vi kan fortsätta som hittills, dvs. att myndigheterna sköter detta inom ramen för sina ekonomiska resurser, och att det är myndighetschefernas ansvar att se till att myndigheterna i tid ställer om inför millennieskiftet.

Fru talman! De två myndigheter som jag har uppgifter om att de har inkommit med hemställan är dels CSN, som begärde 50 miljoner förra året, dels Riksförsäkringsverket. Där har jag ingen uppgift om ifall det gällde ett visst belopp. Dessa är de enda två fall jag känner till. Regeringen har inte beviljat några pengar för detta speciella ändamål. Jag kommer tillbaka till att det var Per Bill som inledde personangreppen. Jag tycker att det är trist att höra detta. Dessutom har Per Bill fullständigt missförstått vad det handlar om. Delegationen som regeringen har beslutat att tillsätta innebär inga heltidsuppgifter för vare sig ordföranden eller någon annan. Naturligtvis kan man inte mäta vilket allvar och vilken intensitet regeringen lägger ned på dessa uppgifter genom att mäta arbetstiden för dem som sitter i delegationen. Man får väl ändå se till helheten av vad som görs! Det finns ett stort antal människor i Regeringskansliet och på myndigheter som arbetar på heltid med detta. Regeringen rekryterar de bästa experter som går att få. Kommunikationsministerns uppgift är inte att vara dataexpert eller att gå in i detaljerna. Den är att samordna och leda arbetet på ett mer övergripande plan. Detta är typiska uppgifter för politiker. Om inte Per Bill förstår detta kan jag bara beklaga det. Det är totalt missvisande att beskriva detta som bristande engagemang eller intresse. När det gäller kostnaderna ser jag med spänning fram emot den kommande moderata motionen med krav på ökade statliga utgifter. Jag noterar bara att den finansiering Per Bill anvisar inte kan tas på allvar. Att sälja en statlig tillgång i form av ett bolag ökar inte statens resurser med en enda krona. Det är att byta en real tillgång mot en likvid tillgång. Det ger oss inte en enda krona i ökat budgetutrymme för att spendera på vare sig IT-satsningar eller någonting annat. Den typen av lättsinnig hantering av statens medel har vi sett alltför många exempel på i det förflutna från moderat sida. Jag konstaterar att Per Bill tyvärr ingenting lärt av detta.

Fru talman! Kerstin Warnerbring har frågat mig om jag kan tänka mig att ytterligare stimulera utbyggnaden av distansarbetscentraler samt om jag kan tänka mig att införa en enhetstaxa för ISDN-anslutning. Kerstin Warnerbring undrar vidare om jag kan tänka mig att se över telelagen med avsikt att garantera en hög nätkapacitet för att på så sätt förbättra möjligheterna att exempelvis överföra data och bild. Fru talman! Det är viktigt att glesbygden får tillgång till den nya tekniken. Genom att den nya tekniken minskar avståndens betydelse innebär den också en möjlighet till utveckling i glesbygden. Regeringen följer noggrant de försök med distansarbetscentraler som startats på olika platser i landet. Som ett exempel kan nämnas att Kommunikationsdepartementet förra året lämnade ekonomiskt stöd till projektet IT-värdshus i Blekinges tätorter. IT värdshus skapar tillgänglighet till informationsteknik och olika nätbaserade tjänster för småföretag och andra grupper i samhället. Kommunikationsdepartementet har under åren 1996 och 1997 beviljat medel om drygt 42 miljoner kronor till 31 stycken IT-projekt för nya användarkategorier, dvs. sådana grupper där IT-användningen är låg i förhållande till andra jämförbara kategorier. Just nu pågår en uppföljning av dessa projekt. Denna uppföljning och utvärdering kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta arbete. ISDN är en teknik bland flera. Telia och andra operatörer tittar i dag även på andra tekniska lösningar, exempelvis bredbandsteknik. Bredbandstekniken har större överföringskapacitet jämfört med ISDN. Mot denna bakgrund kan det få negativa konsekvenser för utvecklingen om man från samhällets sida bestämmer sig för att stödja en bestämd teknik, såsom Telia har inlett ett arbete med att etablera en nationell bredbandsstruktur. Telia satsar ca 10 miljarder kronor per år för en utbyggnad av bredband i befintliga nät. Fram till år 2004 räknar Telia med att 98 % av landets hushåll har tillgång till bredbandstjänster. Dessa hushåll kan då få kommunikationsmöjligheter som vida överträffar dem som är möjliga via låghastighetsmodem eller vanlig ISDN-anslutning. 1993 års definition av telefonitjänst, dvs. den tjänst som alla i hela landet skall ha tillgång till fortfarande står sig väl och uppfyller konsumenternas behov. Utskottet underströk dock samtidigt vikten av att såväl regelverk som statens ansvar analyseras med jämna mellanrum för att kunna anpassas till den föränderliga värld som telekommunikationer utgör.
Fru talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag och hela Centerpartiet är djupt oroade över den befolkningsomflyttning som pågår från landsbygd, glesbygd och mindre tätorter till våra största städer. Vi dras i dag med stora problem, inte minst av social natur, som tidigare flyttlasspolitik har förorsakat. Det måste vara en självklar uppgift för politiker att inte bara lösa redan uppkomna problem utan att också förhindra att nya uppstår. Det måste till krafttag inom kort sagt alla politiska områden för att leva upp till parollen om att hela Sverige skall leva. Det är framför allt bristen på arbete som tvingar människor att flytta. Tillgången till god och väl utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste grunderna för t.ex. företagsetablering. En av de mest angelägna infrastrukturutbyggnaderna i gles och landsbygd är ökad kapacitet för moderna telekommunikationer. Jag är glad att kommunikationsministern håller med om att den nya tekniken på det här området är ett verktyg för utvecklingen i glesbygden. Men jag är inte så glad över den passiva hållning som svaret redovisar då det gäller att se till att verktyget verkligen finns tillgängligt. Den presumtive nyföretagaren med sin affärsidé eller småföretagaren som är i behov av datateknik, ett inspirerande klimat i gemenskap med andra likasinnade eller ett nätverk för kunskap och kompetens och som befinner sig i glesbygd torde inte anse sig kunna vänta till år 2004 för att då i bästa fall erbjudas bredbandsteknik, dessvärre på samma kommersiella villkor som i dag ISDN. Det är ju, vill jag tillägga, faktiskt nu och inom en mycket nära framtid som de här människorna måste bestämma sig för om de skall bo kvar där de är och försöka förverkliga sina idéer eller om de skall flytta. Det är naturligtvis bra med ett IT-värdshus i Blekinges tätorter, men det skulle sannerligen behövas IT-värdshus eller distansarbetscentraler på många håll också i glesbygd. Det är bra att följa upp och utvärdera projekt, men det räcker inte när nu befolkningsutvecklingen är som den är. Glesbygden är i behov av signaler om att man satsar på IT även där, och de signalerna behövs nu. SUNET och Telia Publicom har tecknat ett avtal som ger huvudbibliotek, länsbibliotek och länsmuseer en ny möjlighet att skaffa sig uppkoppling till Internet. Det innebär att de berörda får en fast förbindelse som staten betalar i två år under förutsättning att huvudmannen, som i regel är kommun eller landsting, tar på sig kostnaden för ytterligare tre år. Kan kommunikationsministern tänka sig att göra något liknande för glesbygdskommunernas distansarbetscentraler och i så fall inom en mycket snar framtid? Med ett liknande stöd kan sektorsgränser rivas och befintliga resurser i skolor och datortek utnyttjas även av företagare och allmänhet. Det är obegripligt att vårt krav på att ISDN eller motsvarande skall ingå i basutbudet avfärdas med att det kommer en ny bredbandsteknik, som skall vara färdigutbyggd 2004. Inte ens utbyggnaden av AXE systemet lyckades ju Telia klara inom den tidsperiod som var sagt. Bedömer verkligen ministern att det går snabbare att höja överföringshastigheterna till slutkund i ett rikstäckande perspektiv om man använder en annan teknik än ISDN? Vilken teknik är det i så fall? Såvitt jag vet är den enda nu befintliga tekniska lösningen ISDN, och vi måste ju faktiskt hantera dagens problem med den teknik vi har i dag.
Fru talman! Jag delar Kerstin Warnerbrings oro över den obalans vi nu kan se vad gäller arbetsplatser och hur människor nu avfolkar vissa områden i landet medan tillväxten sker på ett väldigt litet antal orter. Inom det område som jag har ansvar för - det handlar dels om de fysiska kommunikationerna, dels om informationsvägarna - finns det naturligtvis fortfarande stora brister i landet. Sverige är ett långt och på många sätt kommunikationsmässigt svårbemästrat land. Det kommer vi inte från. Poängen med den nya informationstekniken är att man kan komma ifrån de här avståndshandikappen. Därför är Telias nu pågående utbyggnad av bredbandstekniken viktig. Men det räcker inte, och vi kommer därför både i den regionalpolitiska propositionen och i vårpropositionen att komma med ytterligare insatser. Mycket kan ske på marknadsbasis, på kommersiell basis, men det behövs också samhälleligt stöd. Jag är tyvärr förhindrad att just nu diskutera de förslagen, men beredningsarbetet pågår, och jag är säker på att vi så småningom kommer att finna varandra i den diskussionen. Kerstin Warnerbring talade om ISDN eller andra jämförbara tekniker. Det är bra. Vi måste när vi diskuterar det här vara teknikneutrala från samhällets sida. Teknikutvecklingen går så fort att det som för ett och ett halvt eller kanske två år sedan var den senaste tekniken - då var ISDN det bästa man kunde få - nu i många sammanhang redan är litet gammalmodigt. Vi kan prata om kabelutbyggnad, vi kan prata om ADSL, och vi kan också prata om satellitutbyggnad. Tekniken går som sagt fort framåt, men samhällets stöd måste vara teknikneutralt. Också på den punkten kommer vi att återkomma med ytterligare förslag, både i den regionalpolitiska propositionen och i vårpropositionen.
Fru talman! Jag noterar att jag inte får något svar på min fråga om distansarbetscentraler. Om inte kommunikationsministern tänker svara på den hoppas jag i allra högsta grad att det är något som finns inbakat i den regionalpolitiska propositionen som skall komma - ministern sade ju att det senare kommer förslag som hon inte kan tala om här i dag. Ministern sade också att ISDN inte är den enda teknik som finns, utan att det nu pågår utbyggnad av den s.k. bredbandstekniken. Detta är i hög grad en sanning med modifikation. ADSL-tekniken, dvs. bredbandstekniken, är nämligen fortfarande bara på försöksstadiet. Det innebär att vi över huvud taget inte kan vara säkra på att den utbyggnaden kan bli rikstäckande ens inom de närmaste tio åren. Vad gäller satellitöverföring har t.ex. Glesbygdsverket uttalat att det är en alldeles på tok för kostbar investering för att den skall kunna utnyttjas på mycket lång tid framöver i Sverige. Med andra ord är det fortfarande så att den enda lösningen är ISDN, som finns i dag. Ministern säger att samhället inte skall stödja en viss teknik. Det stämmer inte. Att vi kräver enhetstaxa för ISDN handlar inte om att stödja, utan det här är faktiskt ett nollsummespel. Det handlar helt enkelt om att utjämna kostnaderna över alla som blir anslutna till För närvarande finns knappt tusen orter där anslutning kan ske till listpriset 2 400 kr per abonnemang. Utanför de större orterna gäller hela tiden offert. Kostnaderna för ett abonnemang förhandlas fram vid varje enskilt anslutningstillfälle och kan variera från listpriset, alltså 2 400 kr, ända upp till hundratusentals kronor. I glesbygden finns exempel på att kostnaden för en ISDN-installation närmat sig halvmiljonersbelopp. Detta har Glesbygdsverket alldeles nyligen konstaterat. När vi alla är överens om att den här fina tekniken skall finnas som verktyg för utvecklingen även i glesbygden är det inte rimligt att vi inte kan se till att vi för det första får enhetstaxa och att det för det andra inkluderas i basutbudet. Vi kan inte avvakta i ytterligare tio år innan vi tillgodoser de presumtiva småföretagarna och arbetsgivarna som kan skapa jobb i glesbygd och på landsbygd genom att förse dem med den här moderna tekniken.

Fru talman! Vi är överens om ganska mycket, dock inte att ISDN skulle vara den enda lösningen. Jag skulle vilja använda det franska exemplet Minitel som ett argument för att jag inte tror på en ensidig satsning på ISDN-lösningen. I Frankrike har man satsat mycket stort på en utbyggnad av Minitel, vilket sedan har gjort att man inte har kommit vidare med utvecklingen. De är duktiga på Minitel men har fastnat där, fastän tekniken har gått vidare. De är t.ex. i dag i väldig liten omfattning uppkopplade till Internet. Det är ett bra exempel på hur farligt det faktiskt kan vara för utvecklingen att låsa fast sig vid en teknik. Som jag ser det handlar det inte om en enhetstaxa i första hand, utan det handlar om att vi ger resurser så att man kan få tillgång till den bästa tekniken oavsett var man bor i landet. Då handlar det också om att vara pådrivande för att komma fram med den bästa tekniken. En enhetstaxa är inte lösningen, utan det handlar om tillgången. När det blir så dyrt med ISDN som 500 000 kr är det kanske ADSL, fibertekniken eller kanske t.o.m. satellit som är den bästa lösningen. Jag tycker att det också är ett exempel på att det är farligt att låsa upp sig vid just den här tekniken. När det gäller distansarbetscentraler är det naturligtvis en fråga om att infrastrukturen skall vara samhällets ansvar. Men den saken återkommer vi till i propositionsarbetet.
Fru talman! Jag ber om ursäkt, men min hals har inte varit vad den borde vara på de senaste två veckorna. Jag skall försöka klara det ändå. Det ena kan ändå inte utesluta det andra, kommunikationsministern. Att i dag, när den enda teknik som finns är ISDN, verkligen se till att alla kan få del av den tekniken till samma rättvisa kostnad även om man bor i glesbygd måste vara absolut nödvändigt. Om man inför detta med enhetstaxa och att det skall finnas i basutbudet men skriver ISDN eller motsvarande, utesluter det ju absolut inte att man kan övergå till den nya, bättre och förhoppningsvis billigare tekniken när den kommer. Kommunikationsministern hänvisar till trafikutskottets betänkande nr 5 1996/97. Där står det att 93 års definition av telefonitjänst fortfarande står sig och väl uppfyller konsumentens behov. I den föränderliga värld vi lever i, i synnerhet då det gäller datakommunikation, tror jag inte att så många är beredda att hålla med om det uttalandet år 1998. I trafikutskottets betänkande 1997/98:TU7 har man skärpt tonen och menar att den snabba tekniska utvecklingen gör det nödvändigt att fortlöpande se över vilka tjänster som skall ingå i begreppet samhällsomfattande tjänster. En sådan anpassning följer också av det telepolitiska målet om att alla, enskilda och myndigheter, i landets olika delar skall ha tillgång till effektiva telekommunikationer. Så är inte fallet i dag. Därför anser jag det nödvändigt att regeringen snarast ser över det här och ger de olika positiva signaler som behövs för att också glesbygden skall känna att den har rätt att leva.
Fru talman! Låt mig avsluta delen om ISDN och enhetliga taxor. Jag tycker att man kan fundera så här: Om det kostar 500 000 att bygga ut uppkopplingen med ISDN till ett småföretag eller ett hushåll, är det kanske bättre att erbjuda dem att få bredband i fiber för dessa pengar i stället. Jag tror att vi får vara väldigt försiktiga med fixeringen vid ISDN. Översynen av telelagen pågår ju numera ständigt. Det är alldeles rätt som Kerstin Warnerbring säger att det är en så snabb utveckling här att det måste man göra. Det arbetet pågår i Post och telestyrelsens regi och på departementet. Jag är övertygad om att det också nästa riksdagsår kommer en översyn och justeringar av telelagen. Så måste det vara. Jag har själv aviserat det i samband med att den senaste översynen kom. Detta är ett ständigt pågående arbete. Det är nödvändigt.

Fru talman! Sivert Carlsson har frågat mig dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att även fortsättningsvis garantera en god post och kassaservice på landsbygden, dels om jag är beredd att medverka till att grundläggande post och kassatjänster kan upphandlas av andra aktörer för att på så vis säkerställa en grundläggande servicenivå samt dels om jag är beredd att medverka till att utveckla lantbrevbärartjänsten till att även kunna omfatta andra tjänster som eljest inte kommer de glest befolkade områdena till del. Inledningvis vill jag betona att jag, i likhet med Sivert Carlsson, tror att goda kommunikationer - oavsett vilket kommunikationsslag som diskuteras - är en grundförutsättning för möjligheterna till en positiv utveckling i landet, både ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Vad gäller den rikstäckande post och kassaservicen pågår för tillfället en översyn av statens ansvar inom området. De förslag som lämnades avseende postservicen i Ds 1997:58, Statens ansvar på postoch betaltjänstområdet, bereds för närvarande i en lagrådsremiss och en proposition planeras att läggas fram under våren. Beträffande kassa-/betaltjänsten avser regeringen att utreda frågan vidare under året. Enligt förslagen i lagrådsremissen skall statens ansvar för den samhällsomfattande posttjänsten, liksom hittills, vara att alla skall kunna skicka och ta emot adresserade försändelser. Kravet att posttjänsten skall vara av god kvalitet och att det skall finnas möjlighet för alla att få försändelser befordrade till enhetliga och rimliga priser ligger också fast. Avseende säkerställandet och upphandlingen av post respektive kassatjänsten hanteras dessa på olika sätt. Den rikstäckande postservicen säkerställs bl.a. genom det avtal som staten har tecknat med Posten AB. Posten erhåller dock ingen ersättning för denna service. Möjligheten att andra operatörer kan stå för denna service försvåras av det faktum att ingen annan operatör än Posten har ett rikstäckande brevnät och att inrättandet av en liknande struktur är mycket kostsamt. Posten kommer därför, under överskådlig framtid, att vara den operatör som kan tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Den rikstäckande kassa-/betaltjänsten upphandlas och finansieras via ett anslag på statsbudgeten. Till dess att den tidigare nämnda utredningen om betaltjänsten är klar kommer avtalet mellan staten och Posten att ligga fast. När det gäller en utvecklad lantbrevbärartjänst, där lantbrevbärare även står för annan service, pågår det som Sivert Carlsson påpekar ett flertal projekt i landet, i första hand i form av samarbeten mellan Posten och enskilda kommuner. Som exempel kan nämnas försök där lantbrevbäraren även utför viss kommunal service, t.ex. enklare uppgifter inom hemtjänsten. Ett annat exempel är att lantbrevbäraren kan erbjuda möjligheter till källsortering även på landsbygden genom att medföra en specialkonstruerad släpvagn för returglas och pappersåtervinning. Jag anser att det är mycket positivt med försök till en utvecklad och samordnad samhällsservice. Behovet av denna form av tjänster är däremot väldigt olika i olika delar av landet och lösningarna måste därför anpassas efter lokala förhållanden. Detta är således en fråga som i första hand bör lösas lokalt alternativt regionalt, t.ex. genom samarbete mellan Posten, kommuner och andra intressenter. Även staten, i form av länsstyrelser, har deltagit i vissa projekt. Däremot är statens möjligheter att styra Posten begränsade till att i egenskap av ägare ange ramar och riktlinjer i bolagsordningen och i lagstiftning. Särskilda krav kan också ställas i ägarinstruktioner vid bolagsstämman. Styrelsen och ledningen för bolaget svarar för verksamhetens inriktning och organisationen av bolaget. Avslutningsvis finns det redan i dag en möjlighet till utökad postservice från lantbrevbäraren. Denna service erbjuds de hushåll där ingen i hushållet har möjlighet att ta sig till sin brevlåda på grund av ålder eller funktionshinder. Behovet upphandlas av Postoch telestyrelsen via anslag på statsbudgeten.
Fru talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker att det i stort var ganska positivt. Det gäller speciellt svaret om en kvalitativt god posttjänst, enhetliga och rimliga priser samt kommunikationsministerns positiva inställning till en utveckling av lantbrevbärartjänsterna. Fru talman! Det är inte för mycket att säga att det i dag pågår en dramatisk folkomflyttning i vårt land till men för utflyttningsområdena och till men för koncentrationsorterna. När 18 av landets 23 län minskar i invånarantal, när mer än 200 av landets kommuner minskar i folkmängd, när mitt hemlän, Kalmar län, enbart under de två sista åren förlorar 3 200 invånare och när närmare 70 % av folkökningen sedan 1975 har hamnat i de tre storstadsområdena finns det, menar jag, fog för att tala om en dramatisk folkomflyttning. Det är en folkomflyttning som jag menar är misshushållning och resursslöseri med människor, orter, regioner och investeringar. Såväl storstadsområdena som landsbygden blir koncentrationspolitikens förlorare. Landet som helhet förlorar på denna s.k. utveckling, som inte är någon utveckling. Det är snarare en avveckling av resurser, välfärd och framtidsmöjligheter. Alltså måste folkomflyttningen hejdas, stoppas och vridas åt rätt håll. På samma sätt och med samma beslutsamhet som målen sattes upp beträffande den nödvändiga budgetsaneringen måste nu målen fastställas beträffande den regionala balansen. Det handlar inte bara om mål, utan om mål följda av handling, verkställighet, konkreta åtgärder och en aktiv regionalpolitik. Alla de möjligheter för tillväxt i hela Sverige som i realiteten finns måste tas till vara, utvecklas och stimuleras. För att klara den regionala utvecklingen måste bl.a. den grundläggande servicen förbättras. Här har stat, riksdag och regering givetvis ett övergripande ansvar. Bl.a. är goda kommunikationer av avgörande betydelse för näringslivets, regionens och samhällets utveckling. Den här uppfattningen säger sig kommunikationsministern dela. Det är positivt. Tillgången och möjligheten till god post och kassaservice, som är och bör vara postens kärnverksamhet, är också en förutsättning för god utveckling och tillväxt i hela landet. Alla måste garanteras service till enhetliga priser och rimliga distributionskostnader. Geografiskt differentierad prissättning kan vi inte acceptera, inte heller att annan verksamhet inom Postens område prioriteras på bekostnad av kärnverksamheten. Min fråga är givetvis: Delar kommunikationsministern den uppfattningen? Hälften av landets postkontor har lagts ned. Nu aviseras en nedläggning av ytterligare 1 100 postkontor. 56 sorteringsterminaler har åtskilliga miljoner i förlust och bantas till 13. Det har tagit tio dagar för brev som skall skickas tre mil bort att komma fram. Landsbygdens folk har ålagts att på mycket godtyckliga grunder betala extraavgifter för att få del av den grundläggande post och kassaservice som alla medborgare enligt postlagen är berättigade till. Denna diskriminering av landsbygden och landsbygdsbefolkningen måste upphöra. Det förutsätter jag att vi är överens om. Delar kommunikationsministern också den här uppfattningen? Det sammantagna agerandet har inte medverkat till utveckling och regional balans, tvärtom. Det hotar att påskynda regional orättvisa, obalans och sämre service. Postens uppgift måste vara en annan, menar jag. Posten måste delta som utvecklare, inte som avvecklare. Jag vill se Posten som regionalpolitiskt aktiv aktör. Med ett femtiotal olika bolag och med erfarenhet från omfattande sponsringsverksamhet inte minst utomlands borde Posten ha både resurser och möjlighet att aktivt agera för en regionalpolitisk utveckling, inte för en regionalpolitisk avveckling.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att den här interpellationen ställs. När det gäller befolkningsomflyttning och svårigheter för företag som finns i glesbygden är det inte bara problem med Posten. Det kanske främst är flygförbindelser, svaga järnvägsförbindelser och problem med IT-kommunikation. Men sviktande postservice är också en bidragande orsak till att man kanske inte törs satsa i de här områdena. Befolkningsomflyttningen kommer ju naturligtvis också att kosta för samhället framöver. Man måste nämligen ta itu med detta med regionalpolitiska medel och på annat sätt för att möta de problem som obalansen mellan regioner kommer att leda till. Därför vore det vettigt att se till att infrastrukturen, bl.a. Posten, fungerar också i glesbygden. Vi har nu även i Norrland fått privata postdistributörer. Ibland får de, vad jag förstår, också stöd i form av arbetsmarknadsmedel för att komma igång med sina företag. De kan erbjuda ett billigare porto, de kan ta emot brev ända fram till kl. 22 och kl. 23 på kvällen, medan man måste lämna brev kl. 17 eller kl. 18 till posten. De har också en relativt god leveranssäkerhet, även om de inte når alla hushåll. Det här undergräver naturligtvis Postens lönsamhet. Det verkar som om man inte har särskilt stort intresse för att ta upp konkurrensen med de nya postbolagen på skarpen. I Kiruna kommun har man gått ut med anbud på utdelningen av den kommunala posten till medborgarna. Det visade sig att det var den privata postbäraren som lämnade in anbud. När Posten, som skall ha rikstäckande ansvar, fick frågan varför man inte hade kommit in med anbud visade det sig att man hade skickat sitt anbud med den egna posten, men det hade inte kommit fram i tid. Det visar hur pass knackigt det kan fungera ibland. Man är inte på hugget. Det här leder till att man får försämrad lönsamhet. Man får säga upp egen personal. Man pressar den egna personalen hårdare. Det blir mer fel, mer slarv, och folk blir missnöjda över att de kanske får grannens post i sin brevlåda. Ett annat problem i glesbygden är att det verkar vara otroligt svårt att få ut gula brevlådor så att man själv kan skicka brev. Man måste fara in till en centralort för att lägga på brev. Men det finns ju en lantbrevbärare eller en buss som kör, som rimligen borde kunna åläggas att också tömma brevlådor som satts ut. En brevlåda kan ju rimligen inte kosta så mycket. Postkontoren har varit en social träffpunkt i bygden, som har inneburit att bygden har haft ett visst liv. När de försvinner är det en brist också i den sociala infrastrukturen. Jag skulle gärna vilja fråga kommunikationsministern om hon är beredd att titta på möjligheterna för Posten att ha samma effektiva brevsortering som de privata postföretagen har. Då kunde man ta emot brev sent på kvällen och ändå dela ut dem på förmiddagen inom en ort, i stället för att behöva skicka breven tiotals mil bort. Kanske får adressaten vänta på brevet uppåt en vecka, som Sivert Carlsson nyss nämnde.
Fru talman! Kommunikationsminister Ines Uusmann! Interpellant och meddebattörer! Jag tycker att det här är en oerhört viktig interpellation. Den tar upp något som berör väldigt många människor. Det har också varit en angelägen fråga för mig att själv sätta mig in i. Jag vet att den är viktig för väljarna i min valkrets, och jag har därför försökt att i görligaste mån besöka olika delar av Postens verksamhet. Man märker snabbt att det har hänt så oerhört mycket. Det är väldigt lätt att man som politiker inte riktigt följer med i den utveckling som finns i en sådan här snabbt förändrad verksamhet. Lyssnar man på personalen märker man att många är oerhört pressade av sin arbetssituation. De ger uttryck för att de trivs bra med sina arbetsuppgifter, men situationen som sådan upplevs många gånger alltför pressande. Nu står man inför omfattande uppsägningar. Jag har förståelse för att man då får vidta vissa åtgärder. Men jag har ändå höjt litet på ögonbrynen när man ger avgångsvederlag till personer litet under 40 år med tanke på åldersstrukturen inom kassapersonalen. Dagens interpellation handlar ju om tillgängligheten. Jag vill ta upp ett par aspekter på tillgänglighet. Vi har här berört olika nya aktörer på brevutdelningssidan. Jag har hemomkring kommit i kontakt med företag som har dykt upp på marknaden men som inte har kunnat fullgöra sitt åtagande. Man har haft problem med att leverera breven, och man har haft ekonomiska besvärligheter. Det här skapar otrygghet. Den som sänder ett brev måste ju känna sig trygg och veta att det kommer fram till adressaten på ett bra sätt. Jag skulle vilja veta hur man har funderat i den här frågan. Hur skapar vi en större trygghet på marknaden? Det får ju inte vara något lycksökeri. Det finns en annan aspekt på det här. Jag hoppas att det aldrig skall behöva inträffa, men man måste ändå ha det i beaktande när man stiftar lagar och regler. Om det skulle uppstå en krissituation har Posten AB i dag ett avtal med svenska staten. Posten förbinder sig, i enlighet med lagen om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen, att enligt Post och telestyrelsens anvisningar planlägga för totalförsvarets behov av post och kassaservice vid höjd beredskap och krig. I avtalet föreskrivs vidare att Posten AB mot kostnadsbaserad ersättning skall utföra beredskapsåtgärder för totalförsvaret. Någon motsvarande avtalsreglerad skyldighet föreligger inte för andra postbefordringsföretag. Skulle Sverige mot förmodan någon gång hamna i den här situationen måste man också kunna få posten att fungera på ett tillfredsställande sätt över hela landet. Jag tycker att man måste ta med den här försvarsaspekten när man fastställer hur man skall ha det framöver.
Fru talman! Som jag sade i min tidigare diskussion om folkomflyttningen delar jag oron, vilken också Sivert Carlsson ger uttryck för, över att detta kan få väldigt olyckliga konsekvenser om vi inte lyckas vända utvecklingen. Jag tycker också att vi skall ha samma beslutsamhet och samma konsekvens när det gäller den regionalpolitiska inriktningen som vi har haft när det gällt budgetsaneringen. Goda kommunikationer är väldigt mycket en förutsättning för att man skall kunna bo och arbeta överallt i landet. När det sedan gäller utvecklingen på postområdet vill jag först säga att det har skett en förändring i människors beteende, om man uttrycker det så, jämfört med hur det var för ett antal år sedan då vi alla "gick på posten" på ett helt annat sätt. Vi var kunder rent fysiskt på posten. Det är vi inte längre. Att bedöma utvecklingen jämfört med andra länder är besvärligt. Vi har ingenting att jämföra med. Vi är det land som har avmonopoliserat först. Jag skulle kunna stå här och säga "vad var det jag sade", för det var ungefär de saker som har hänt som vi i den socialdemokratiska oppositionen varnade för när den dåvarande borgerliga regeringen tyckte att det var käckt att göra bolag och ta bort monopolet. Detta har inneburit att vi har varit tvungna att komma tillbaka till riksdagen vid flera tillfällen under den här mandatperioden för att göra förändringar i postlagen. Nu vet jag att Sivert Carlsson inte hörde till entusiasterna när det gällde denna avreglering, så jag skall inte göra någon stor affär av det. Men jag vill ändå ha det sagt. Det här innebär att vi i dag inte har några som helst internationella erfarenheter. Vi gör nu förändringar utifrån att vi lever i ett väldigt öppet landskap. Postens brev och pakethantering regleras i postlagen. Just brev och logistik, som är två affärsområden i koncernen Posten AB:s arbete, var de delar som det konsultföretag vi anlitade kunde konstatera hade framtiden för sig - särskilt det som kallas för logistik, dvs. pakethanteringen. Vi var tvungna att använda ett konsultföretag just därför att det inte finns några andra erfarenheter från andra länder som man kan använda. På kassasidan, dvs. betaltjänsterna, såg det däremot oerhört mycket dystrare ut i de här prognoserna. Vi kan konstatera att där går det inte ihop. Det har bl.a. att göra med att vi som kunder har ändrat beteende. Den nya informationstekniken gör att betalningar sker på ett helt annorlunda sätt i dag jämfört med för bara några år sedan. Därför måste man dela upp de här delarna. Därför måste vi nu, när vi går till riksdagen med förändringar i postlagen igen, titta ytterligare på det som handlar om finansiella tjänster. Det är inte en fråga bara för Posten, utan här måste också banksektorn in i hanteringen och ta det ansvaret. Jag skall återkomma till resten av frågorna i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Samma beslutsamhet, säger kommunikationsministern. Jag tar det som intäkt för ett fortsatt aktivt arbete på det här området. Nya beteenden - ja. Monopolet - ja. Posten har fortfarande 98 % av brevmarknaden. Många konkurrenter har man inte. Även om det finns ett antal är de inte så stora än så länge. Fru talman! Jag fick inget svar på om kommunikationsministern är villig att arbeta med Posten som regionalpolitiskt aktiv aktör. Jag hoppas att hon kommer tillbaka till den biten. Jag menar att man måste göra detta. Posten har möjligheter och resurser. Men jag menar också att om Posten av olika anledningar inte anser sig kunna klara den grundläggande servicen i hela landet måste medel säkerställas för upphandling och andra aktörer ges möjlighet att svara för det här. Den uppfattningen delar inte kommunikationsministern. Hon menar att Posten inom "överskådlig framtid" skall vara den operatör som skall sköta posttjänsten. Jag hoppas att det blir en bra skötsel också i fortsättningen. Jag vill i det här sammanhanget, fru talman, ta upp och något belysa den bild av Postens verksamhet och ekonomi som i olika sammanhang delges allmänheten och som jag menar rymmer mängder av frågetecken. Den ofullständiga, vill jag påstå, Analys av Posten AB:s ekonomiska utveckling som den s.k. Öhrlingutredningen tog fram föranledde Kommunikationsdepartementet att i ett pressmeddelande för ett halvår sedan tala om att "Posten AB beräknas få ett successivt försämrat resultat" och: "Den finansiella utvecklingen bedöms inte som hållbar med nu gällande regler och krav." Vad innebär de här påståendena? Vad innebär denna signal? Innebär det en begäran om ytterligare medel från staten - skattebetalarna? Innebär det en begäran om nya och ändrade "regler och krav"? Innebär det en begäran om fribrev från konkurrenslagen? Eller innebär det en ursäkt för ytterligare in och neddragningar inom den s.k. olönsamma glesbygdsdistributionen? Postens vd sjunkit till 600 miljoner. Öhrlingutredningen uppskattar merkostnaden till 400 miljoner, och Kommunikationsdepartementet bedömer merkostnaden till 100 miljoner. Vad är sanningen? Jag har ifrågasatt de här bedömningarna och siffrorna förut. Någon ordentlig analys har jag aldrig sett, och jag kan kanske förstå varför. Jag påstår att dessa siffror, antaganden och bedömningar inte speglar verkligheten. Att dela ut post på landsbygden är inte den dåliga affär som alltid hävdas. Det är i själva verket, vilket inte alls är förvånande, t.o.m. dyrare att dela ut brev i storstäder än vad det är på landsbygden. Detta är ett faktum som styrks bl.a. i tingsrättsförhandlingarna mellan Konkurrensverket och Posten alldeles nyligen. Varför ges denna osanna, skeva bild av den s.k. alltid olönsamma glesbygdsdistributionen, när det i själva verket är landsbygden som genom indragningar och försämrad service får betala för den dyrare postdistributionen i storstäderna? Jag vill gärna höra hur kommunikationsministern ser på de här frågorna. Är det inte dags att ta död på den falska myten om den dyra och olönsamma landsbygden? Vad säger och tycker kommunikationsministern? Sedan, fru talman, vill jag säga några ord om bilden av Posten som ett företag i kris och Posten Brev som en hotad verksamhet. Jag har svårt att förstå Kommunikationsdepartementets pessimistiska bedömning beträffande Postens framtid. Prognosen för koncernen Postens helårsresultat var i fjol 600 miljoner kronor. Redan halvårsresultatet uppgick till 420 miljoner kronor. Helårsresultatet överträffade med råge prognosen. Posten Brev ökade enbart under första halvåret 1997 sitt resultat med 70 %, från 350 Varför målas denna bild upp av ett företag i kris, ett företag som kan uppvisa nyss nämnda resultatsiffror och som har 98 % av landets brevmarknad? Siffrorna stämmer inte med vare sig Öhrlingutredningens eller Kommunikationsdepartementets bild av Posten som ett företag i kris eller Posten Brev som en hotad verksamhet. Varför ges denna pessimistiska och skeva bild? Det är många som är intresserade av att höra kommunikationsministerns mening i den här frågan.
Fru talman! Jag sade i mitt förra inlägg att jag tyckte att det här var en oerhört viktig interpellation. Posten är grundläggande för människors service, både till privatpersoner och till näringslivet. Jag tycker dessutom att det har kommit fram väldigt mycket intressant under debattens gång här i dag. Men en sak gjorde mig litet förvånad. Jag kan inte riktigt förstå vilken inställning Sivert Carlsson egentligen har till Posten. Han ställer krav av olika slag på Posten, samtidigt som han är väldigt tveksam till Postens sätt att sköta verksamheten. Jag är osäker på vad han vill med Posten i framtiden. Själv ser jag inget företag som skulle kunna sköta servicen med brevutdelning längst ut i glesbygdsområdena om vi inte hade Posten. Att någon annan inom överskådlig tid skulle känna att det här kunde vara en lönsam verksamhet kan jag inte tänka mig. Jag begärde dock ordet för att ta upp en annan sak. Vi har i dag ganska många olika lagar som glider in i varandra när det gäller att ge varandra information. Det är datalag, postlag, telelag, radiolag m.fl. Om man i stället sammanförde dessa till någon typ av IT-balk, skulle man tydliggöra vad som gäller - att man inte längre ser denna sektorsuppdelning beroende på vilken teknik man använder. Det i sin tur skulle underlätta för verksamheten, att kunna ge service på bästa möjliga sätt, dvs. att vi skulle minska splittringen på lagstiftningsområdet men ändå naturligtvis vara tydlig. Men jag skulle gärna vilja ha ett svar på detta med att sammanföra lagstiftningen.
Fru talman! Kommunikationsministern sade att vi har slutat att gå till Posten. Jag går själv nästan varje vecka till Posten. I och med att man har tagit bort en mängd postkontor i den kommun som jag bor i måste fler människor åka till den centrala Posten. Man gör då nog klokt i att räkna med en väntetid på omkring 20 minuter för att komma fram. Det är smockat med människor där. Jag vet inte om det är några konservativa personer som inte har förstått att man skall göra på något annat sätt, men det har blivit ett bekymmer. Tidigare kunde man gå till sin stadsdelspost och få sina ärenden uträttade relativt snabbt, men det går inte längre. Vi får betala för detta i form av arbetstid. Ett skäl till att jag tror att Posten har framtiden för sig är ju utbyggnaden av IT-tekniken, där man kan förvänta sig en ganska betydande expansion av postorderhandel. Man kan ju inte distribuera byxor och bysthållare via Internet, utan dessa måste distribueras i paket. Då måste de också kunna nå fram till sina mottagare, och det måste finnas en snabb och effektiv distribution. Jag hoppas att jag kan få svar på min fråga om man har möjlighet att differentiera brevsorteringen lokalt, så att man kan nå ut lika snabbt som de lokala privata postutbärningsföretagen.
Fru talman! Jag skall börja med att hålla med Bengt Hurtig när det gäller hans sista kommentar. Jag tror också att Posten har framtiden för sig, inte minst på grund av elektronisk handel. Jag håller helt med om att om man skall få den elektroniska handeln att fungera måste man ha ett effektivt logistiskt företag som också kan kopplas till betaltjänsten. På det sättet har Posten ett mycket bra koncept, som det numera heter. Den andra frågan som Bengt Hurtig ställde löd: Kan man tänka sig att ha olika organisationer? Ja, tänka sig det kan man alldeles säkert göra. Men det är varken regeringen eller riksdagen som fattar beslut om vilken organisation som Posten skall ha i sitt bolag, utan det skall vara den mest rationella organisationen. Jag vill samtidigt ta upp den tråd som Sivert Carlsson var inne på, nämligen att det inte är så dyrt med service på landsbygden i förhållande till service i staden. Det ligger mycket i det. Men det som kostar ganska mycket pengar är rikstäckningen, dvs. att man skall ha flyg eller tåg som går över hela landet - numera är det mest flyg. I och med den förändring som vi kommer att föreslå riksdagen inom kort kommer vi dessutom att ställa ännu hårdare krav på att brev faktiskt skall komma fram när det är sagt att de skall komma fram. De krav som vi ställer i dag och som vi fortsättningsvis kommer att ställa på kvalitet i servicen kommer naturligtvis inte att göra det billigare att hålla denna rikstäckning. Det får man vara medveten om. Sedan finns det alla möjligheter att göra lokala anpassningar för att klara inte minst lokal konkurrens. När det gäller de privata postdistributörerna kommer vi också vid översynen av postlagen att föreslå riksdagen, vilket inte är någon hemlighet, att man skall godkänna att det inte bara skall vara ett tillstånd som skall lämnas, utan att Post och telestyrelsen också skall kunna villkora detta tillstånd. Det handlar då om att det skall vara seriösa företag som skall gå in och göra dessa olika postjobb.

Då var det ganska risigt. Men den ligger också betydligt över den kvalitet som fanns före omställningen. Man kan säga att det är all time high. Men det hjälper inte just den kund som inte får det brev som han förväntar sig att få. För honom är det naturligtvis för mycket. Detta är inget statsfinansierat bolag på det sättet att pengarna som man drar in via porton skall betala servicen, bortsett från de 200 miljoner kronor som vi betalar till kassatjänsten varje år. I övrigt skall det gå runt. Detta är viktigt att komma ihåg, dvs. att det är aktiebolagslagen som faktiskt styr. Och man måste se detta någorlunda långsiktigt. I dag är Posten AB inte ett företag i kris. Men kontorsnätet har problem, och därför är det väldigt viktigt att vi ser över detta så att vi inte hamnar i en situation där vi inte klarar av att ha en finansiell tjänst i vårt land, och där behöver bankerna också komma in.
Fru talman! Jag tycker att vi verkar vara överens om att det inte finns någon anledning att uppehålla oss längre vid diskrimineringen av landsbygden. Vi är överens om att det behövs tillstånd i fortsatt verksamhet. Någon frågade vad jag ville med Posten. Som gammal cyklande lantbrevbärare skulle jag acceptera avregleringen, även om jag inte är någon fantast på området. Posten har 98 % av marknaden i dag. Men om vi skall fatta nya beslut vill jag att utredningen täcker samtliga problemställningar. Det menar jag att Öhrlingutredningen inte gör. Man definierar inte alls t.ex. Postens kärnverksamhet i utredningen. Man diskuterar inte Postens bolag. Man diskuterar inte sponsringsverksamheten. Man påstår saker om den olönsamma glesbygdsdistributionen. Man tar inte upp något om hur mycket priskriget med andra operatörer kostar eller möjliga rationaliseringsvinster. Jag menar att ett fullödigare underlag bör ligga till grund för fortsatta beslut framöver i denna fråga. Jag kanske är optimist i överkant, men jag vill gärna uppfatta diskussionen på ett sådant sätt att vi är överens om att Posten måste ta sitt regionalpolitiska ansvar. Vi är överens om att alla måste garanteras god post och kassaservice. Vi är överens om att diskrimineringen av landsbygden och landsbygdsbefolkningen måste upphöra. Vi är överens om att det inte är dyrare att dela ut brev på landsbygden än i storstäderna och att den osanna bilden av olönsam glesbygdsdistribution därmed kan begravas. Transportkostnaderna är inte de högsta. Det finns en rad exempel på det. Vi är överens om att bilden av Posten som ett företag i kris och Posten brev som ett hotat företag inte är någon sann bild. Vi är överens om att Posten har både resurser och möjligheter att aktivt agera som regionalpolitisk aktör för regionalpolitisk balans, för regionalpolitisk rättvisa och för regionalpolitisk utveckling och att så måste ske, eller hur kommunikationsministern? Jag tackar för diskussionen.
Fru talman! Posten - vi skall gemensamt slå fast detta - har ett regionalpolitiskt ansvar. Det stämmer att Posten har 98 % av marknaden i dag. Men det finns delar av landet där det är betydligt mindre och där konkurrenterna har gått in och tagit en stor andel, och denna stora andel är naturligtvis ett reellt avbräck för detta bolag. Det måste vi också vara ärliga och redovisa. Sedan är det olika förutsättningar i olika delar av landet. Det är ju därför som vi har regionalpolitik. Men det är också därför som vi behöver en bra postlag som jag hoppas att vi alla skall medverka till.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidtaga för att hjälpa småföretagare som drabbas av extrakostnader till följd av bristande information om ändringar i deras telefonnummer. Som jag skrev i mitt svar på en tidigare fråga från Ekendahl måste, i samband med beslut om utökade nummerserier, en avvägning göras mellan å ena sidan behovet av att snabbt komma till rätta med eventuella flaskhalsar på grund av brist på nummer och å andra sidan hänsyn till de kostnader och andra besvär det innebär för de befintliga abonnenterna att deras nummer ändras. Post och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för den nationella nummerplanen. I nummerplanen för telefoni finns riktlinjer för nummerändringar som har tillställts samtliga teleoperatörer på marknaden. Där framgår bl.a. att den nummerändringen skall planeras och beslutas i så god tid att de som berörs får rimlig tid för att förbereda ändringen samt att det nya och det gamla numret inledningsvis bör fungera parallellt, i förevarande fall fram till den 1 mars 1998. För tid därefter skall det gamla numret vara vilande under en period fram till dess att det på nytt kan tas i bruk för nya operatörer eller kunder, i förevarande fall fram till den 1 november 1998. Under första delen av denna period bör en hänvisning till det nya numret ske. Detta med anledning av att ett byte av nummer kan medföra kostnader och andra problem och att det därför är viktigt att de som berörs av en ändring får rimlig tid att planera för och informera om kommande nummerändring. Huruvida Telia har brustit i sin informationsskyldighet till sina abonnenter anser jag vara en fråga mellan Telia och abonnenten, som inte jag eller någon annan i regeringen kan eller bör bedöma.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för hennes skriftliga svar tidigare och för svaret i dagens interpellationsdebatt. Det sorgliga är dock att det jag frågat om inte riktigt har kommit fram i ministerns svar. Så var det alltså även även med det skriftliga svaret på min fråga. Det gjorde att jag gick vidare med den interpellation som besvaras i interpellationsdebatten i dag. Att det blir nummerändringar får vi naturligtvis acceptera. Olika områden måste ju utvecklas. Ett tiotal småföretagare i nordvästra Skåne har dock drabbats av Telias nummerändringar. Det gäller företagare som skall flytta sina företag från en ort till en annan. Detta gjorde de i juni månad. De fick då ett nummer. Men redan i april 1997 beslutade Telia om en nummerändring så till vida att en siffra skulle läggas till före det vanliga telefonnumret. Inte med ett ord upplyste Telia kunden om att man snart skulle göra en nummerändring. Småföretagare går ju ut med olika trycksaker. En mängd olika material trycks således upp med det nya telefonnumret, telefaxnumret osv. Det är också vad som skett i de här fallen. Ett fall har jag lyft fram som ett exempel. Det gäller en småföretagare som efter det att han fått reda på att numret skulle ändras - detta fick han besked om i september och det hela skulle verkställas i oktober - fick merkostnader, extrakostnader, på ungefär 36 000 kr för olika trycksaker. Det är i det avseendet som jag tycker att Telia har gjort fel. Därför vände jag mig till kommunikationsministern, i hopp om att hon, som ändå ytterst är ansvarig för den här verksamheten, skulle hjälpa mig med att kanske på ett litet trevligt sätt säga till Telia: Nu ordnar vi upp den här affären, för det var inte bra att utebli med information, vilket drabbat en del människor. Återigen vill jag ställa min fråga till kommunikationsministern. Det gör jag alltså efter att ha försökt att tala om att det inte rör sig om vilken nummerändring som helst. Här gäller det småföretagare som har blivit drabbade och som känner sig oskyldiga. Telia har haft informationen - något skulle göras - men man har inte informerat om det i så god tid som man borde ha gjort. Jag undrar alltså: Skulle kommunikationsministern kunna tänka sig att ändra sitt svar här och hjälpa mig med att påtala detta för Telia? I så fall skulle jag vara nöjd.
Fru talman! Jag förstår att Maud Ekendahl skulle vara nöjd om jag sade: Nu gör vi om det här och bestämmer vad Telia skall göra. Jag har alltså i det här svaret uttalat mig som ansvarig för teleregleringen. Jag har redogjort för Postoch telestyrelsens regler, som faktiskt alla teleoperatörer skall följa. Jag har under den senaste tiden varit noga med att skilja mellan staten som förvaltare av aktierna - dvs. som ägare av bolaget Telia, som är en av flera operatörer - och skötseln av telekompolitiken. Jag är ansvarig för telekompolitiken i regeringen och därför svarar jag utifrån det regelsystemet. Naturligtvis måste Telia, liksom alla andra operatörer, följa de regler som finns. Däremot kan inte jag som ansvarig för telekompolitiken säga till vd eller till styrelsen - det kan ingen ägare av ett aktiebolag göra: Nu skall ni i detta enskilda fall göra si eller så. Det regelsystem som staten har satt upp skall alltså följas.
Fru talman! Många gånger när vi politiker inte vill göra saker och ting verkar vi ha en benägenhet att säga: Det här är inte mitt område. Jag kan inte gå in och säga något, för det här skall jag inte lägga mig i. Men när viljan finns i andra frågor kan man gärna trampa in. Vi skall kanske inte ta upp Barsebäcksdebatten här. Där är det ju fråga om privat ägda bolag. Men där är man beredd att klampa in; det är dock en parentes. Jag tänkte nog mera att man på ett trevligt sätt kunde påtala vad som här har skett. Det rör sig ju inte om bara ett enskilt fall, utan det handlar bara hemma i nordvästra Skåne om cirka tolv företag som har drabbats i detta sammanhang. Jag kan nämna Statoilmacken i Förslöv. Man tryckte upp snygga jackor med text på ryggen. Telefonnummer och faxnummer trycktes upp med stora siffror. Detta gjorde man i juni. Inte heller på Statoil hade man fått reda på att en nummerändring skulle göras. Aldrig skulle dessa båda småföretagare ha gjort sådana här satsningar om de hade vetat att telefonnumret två månader senare skulle ändras. Jag har all respekt för att regler och regelverk skall följas men ibland måste vi politiker försöka hjälpa allmänheten på ett bättre sätt. Det handlar om att viljan finns. Jag kan slutligen informera kommunikationsministern om att det har kommit till min kännedom att det i nämnda trakt finns ett företag som har andra möjligheter att påverka Telia - jag skall dock inte nämna företagets namn här - och som tydligen fått igenom sina krav och fått rätsida på det hela. Här har jag nu svaret med det som kommunikationsministern sagt till mig. Jag hoppas att de här småföretagarna går vidare. Härifrån kan de tydligen inte få hjälp.
Fru talman! Jag tror att vi skall akta oss för att jämföra med andra beslut som fattats av Sveriges riksdag. Beslutet om Barsebäck är riksdagsbundet och kommer också att fortsätta att vara det. På samma sätt förhåller det sig med telekompolitiken och de regler som Post och telestyrelsen har att hantera vid översynen av de olika teleoperatörerna. Den debatt som vi nu för lyssnar förmodligen både småföretagarna i nordvästra Skåne och den stora teleoperatören på, så alla är nog efter den här diskussionen väl medvetna om vilka regelsystem som finns och om vilka möjligheter som finns när det gäller att arbeta inom de regelsystemen.

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig hur regeringen avser att finansiera byggandet av Södra länken, om regeringen kommer att medverka till beslut om byggande av Österleden, hur regionens fortsatta finansieringsansvar för trafiklösningar i Stockholmsregionen skall utformas, om byggandet av Södra länken innebär att byggandet av centraltunnel vid Riddarholmen kommer att skjutas på avlägsen framtid, om jag är beredd att skjuta till ytterligare medel för andra angelägna projekt. Frågan ställs bl.a. mot bakgrund av den överenskommelse som har träffats mellan företrädare för staten, Stockholms stad och Stockholms läns landsting om finansieringen av Årstabron och Södra länken. Att byggandet av Södra länken har kunnat återupptas efter att en överenskommelse om finansiering har träffats mellan staten och Stockholms stad är mycket glädjande. Södra länken är en viktig del i Stockholms framtida trafiksystem och utgör också en viktig förutsättning för utbyggnaden av Hammarby Sjöstad. Södra länken är dessutom ett viktigt projekt ur miljösynpunkt. Den överenskomna finansieringen innebär att staten skall bekosta 5 680 miljoner kronor och Stockholms stad 827 miljoner kronor av investeringen. Statens del av investeringen skall dels finansieras med anslag, dels med lån. När anläggningen har färdigställts och öppnats för trafik skall lånen amorteras genom anslag på statsbudgeten. Regeringen kommer i en proposition senare denna månad att redovisa för riksdagen hur redan upptagna lån för pågående, genomförda och avbrutna projekt inom ramen för Dennisöverenskommelsen skall avvecklas. Regeringen kommer inte att medverka till en finansieringslösning för Österleden. När det gäller regionens finansieringsansvar för trafiklösningar i Stockholmsregionen gäller samma principer som för övriga delar av landet, dvs. att staten svarar för investeringar i statliga trafikanläggningar och ger statsbidrag till investeringar i vissa kommunala eller landstingskommunala anläggningar. Medel till detta skall erhållas i förhållande till hur samhällsekonomiskt lönsamma projekten är. För Stockholmsregionen, liksom för andra regioner, gäller också principen att om man vill tidigarelägga investeringar krävs en regional medfinansiering som bör täcka statens merkostnader för tidigareläggningen. Detta kan ske antingen med bidrag från regionen eller genom införandet av någon form av extra tillskott i form av t.ex. vägavgift, broavgift eller liknande avgift. I och med överenskommelsen om finansieringen av Årstabron och Södra länken har förutsättningarna för att öka järnvägens kapacitet från Älvsjö till Stockholm södra klarlagts. Det finns nu rådrum för att förhandla och träffa överenskommelser även kring hur järnvägens kapacitet genom centrala Stockholm skall förstärkas. Stockholms stad och staten är överens om att ett eventuellt tredje spår i ytläge vid Riddarholmen förutsätter en helhetslösning innebärande att Centralbron ersätts av en biltunnel. Det saknas dock för närvarande ett tillräckligt underlag för att ta ställning till huruvida det är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt möjligt att genomföra byggandet av centraltunneln. Jag har därför för avsikt att uppdra åt Vägverket och Banverket att samfinansiera en sådan studie med väghållaren Stockholms stad. När det gäller finansieringen av andra angelägna projekt får dessa prövas och värderas på sedvanligt sätt inom ramen för den planeringsprocess som kontinuerligt pågår hos verk och myndigheter. I de fall särskilda skäl föreligger är jag, liksom tidigare varit fallet med bl.a. Citytunneln i Malmö, Botniabanan och Södra länken, beredd att tillsammans med andra parter söka finna en ändamålsenlig finansieringslösning.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsminister Ines Uusmann för svaret. Den 26 januari i år kunde vi se hur Ines Uusmann tillsammans med Mats Hulth tryckte i väg en salva under darrande sprängmattor, som det stod skrivet i tidningarna. Vi fick även rapporterat att man fältmässigt hade intagit ärtsoppa. Det var väl bra. Men dagarna därefter kunde förvånade stockholmare läsa i tidningen att detaljplanen för Södra länken, som man nyss så högtidligt hade återinvigt bygget av, inte hade godkänts i fullmäktige. Det är klart att folk måste undra hur det går till när å ena sidan ansvariga politiker jublar och äter ärtsoppa, å andra sidan inte har fattat de beslut som faktiskt behövs för att dra i gång det här bygget. Nu vet vi att staten skall betala inte mindre än Men hur skall staten finansiera detta? Om det vet vi egentligen ingenting alls. Ines Uusmann svarar nu att en del av pengarna skall lånas. Hur mycket som skall lånas säger hon inte. Att lånen skall betalas av framtidens skattebetalare framgår också. Men hur de skall balanseras in i budgeten framgår inte. Det vi naturligtvis förstår är att detta kommer att äta upp en stor del av kakan för framtida trafiklösningar. Det tar pengar från kollektivtrafiksatsningar i Stockholm, det tar pengar från angelägna projekt på andra håll i landet. Nu skulle det ju finnas billigare lösningar för Södra länken. Den här lösningen är en sexfilig motorvägslösning, där varje fil kostar ungefär en miljard. Skulle man i stället genomföra en minilänk skulle det kanske kosta totalt 1 1⁄2 miljard. Det skulle alltså finnas åtskilliga miljarder för staten att spara på en klart billigare lösning. Har Ines Uusmann prövat den lösningen? Den dimensionering som nu görs är ju anpassad efter att Österleden skall byggas. Men vi har tidigare fått veta att Österleden inte skall byggas. Varför då lägga ned så många miljarder på att utforma den här trafikapparaten så att den är anpassad för en österled som såvitt vi tidigare förstått inte skall byggas? Eller finns det ändå någon möjlighet för Österleden att omigen krypa fram som ett nytt projekt ur garderoben, som ett projekt som ändå skall bli av fast med annan finansiering? Kan Ines Uusmann klart och tydligt säga att så inte skall vara fallet? Österleden kommer inte att byggas. Förra hösten lade regeringen fram en proposition till riksdagen där man sade att man bedömde att Stockholmsregionen skulle behöva vara med och betala 1 miljard kronor om året för att trafiklösningen i Stockholm inte skulle kosta mer pengar än beräknat för staten. Gäller den bedömningen fortfarande, Ines Uusmann? Till sist, Centralbron i tunnel, så viktigt för att frilägga vattenspegeln i Riddarfjärden.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att undra över varför en centerpartist som har förstört Dennisöverenskommelsen tycker att han har intresse av att nu ta till orda. Men det var mer en kommentar vid sidan av. Jag skulle gärna, kära kommunikationsministern, i stället fråga om Södra länken. Är den verkligen av riksintresse? Är det inte så att det vi faktiskt behöver i landet är en kommunikation så att vi kan fara igenom Stockholm? Det står t.o.m. i svaret till Andreas Carlgren att det är viktigt för Stockholmstrafiken att man bygger Södra länken. Det skall vi som bor i Stockholm naturligtvis vara tacksamma för. Men jag tycker att det är viktigt att vi här i riksdagen arbetar med de frågor som har riksintresse. Då är det faktiskt kringfartsleder runt Stockholm som är det väsentligaste. Det var det som var det väsentligaste i Dennisöverenskommelsen. Jag tycker att det vore intressant att höra varför man gjorde den här prioriteringen och satsade först på Södra länken. Det tycker jag alltså är förvånande. Den andra frågan som jag också vill ställa med anledning av den här debatten gäller lösningen för tredje spåret. Där säger kommunikationsministern att det skall vara en helhetslösning och att det förutsätter en biltunnel. Men är det inte så att det kanske inte finns någon möjlighet att det här kan bli av inom rimlig tid? Vilka tidsmarginaler finns det här? Hur länge skall man hålla på och utreda detta? När kan en utredning bli klar? Nu har vi hållit på med den i två år. Är det inte bättre att man gör en provisorisk lösning, så att man i alla fall till slut får en kommunikation inte bara till Stockholm södra utan ända fram till Stockholm Central? Tågen stannar inte på Stockholm södra. De går faktiskt till Stockholm Central. Jag vill alltså fråga om Södra länken, och jag vill fråga om tågen och den vackra vattenspegeln. Har vi möjlighet att vänta så länge? Därför tror jag på en temporär lösning.
Fru talman! Det måste vara intressant att lämna ett svar på en interpellation som väcker så många frågor. Jag skall bidra med fler frågor. Jag förstår att det tecknade avtalet från den 22 december innebär att planerna på vägtullar utgår och att staten bidrar med finansieringen av Södra länken. Det betyder att man går emot ett tidigare riksdagsbeslut. Vad jag förstår skall detta godkännas av både riksdag och landsting och vara klart den 15 maj. Hinner man komma med ett klart besked? Om riksdagen, mot förmodan, säger nej till finansieringsplanen, vad händer då med allt? Är det dött och begravet? Skall man återkomma? Regeringen säger ju att man skall återkomma till riksdagen med förslag till finansiering. Är det klart vem som skall ställa upp på finansieringsplanerna? Vad jag vet finns det inget parti som klart har sagt att de vill vara med och finansiera just på grund av att det inte vet hur finansieringen skall se ut. Är det verkligen konstitutionellt riktigt att gå till väga på det här sättet? Först skriver man ett avtal, sedan kommer man eventuellt fram till vad det hela skall kosta staten och riksdagen. Finansieringsdelen är inte klar. Av svaret framgår det att detta kommer att kosta staten över 5 miljarder kronor. Men det viktiga har varit den lokala finansieringen. Hur skall detta betalas i framtiden? Där finns inget. Är detta rätt sätt att gå till väga vid avtal? Finansieringen borde först ha varit klar innan ett avtal förhandlades fram. Nu går det hela tvärs emot vad som är brukligt. Låt oss se på andra regionalpolitiska satsningar. Då ställdes pengar till förfogande utan att vi visste vad de skulle användas till. Då sades det vara rätt sätt för infrastrukturpropositionen - som omfattade 192 miljarder kronor. Nu görs precis tvärtom. Är det riktigt?
Fru talman! Jag skall också ställa en del frågor. Men jag skall framför allt inrikta mig på kommentarer. Kommunikationsministern säger i sitt svar att det är glädjande att bygget har kunnat påbörjas. Glädjande för vem? Glädjande för dem ute i landet som behöver betydligt mer angelägna trafikinvesteringar än en enda biltunnel genom Stockholm? Glädjande för Socialdemokraterna som påbörjar en valrörelse genom att visa krafttag i form av byggande? Gammalt beprövat knep i valtider. Faktum är att planen och avtalet som Socialdemokraterna och kommunikationsministern har drivit i hamn inte är en långsiktig lösning för Stockholms trafikproblem. Det har satsats en ofantlig summa på en enda länk som inte på något sätt kommer att åtgärda de verkliga problemen. Det är en halvsanning när kommunikationsministern säger att Södra länken är ett viktigt projekt ur miljösynpunkt. Javisst, trafikbelastningen i området minskas genom att läggas i tunnel. Men det finns inget som helst rimligt argument som skulle peka på att det skulle bli en förbättrad miljösituation i hela Stockholmsregionen och även i ett större perspektiv trafiken överlag. Detta kommer att bekostas över statsbudgeten. Jag antar att det är det ordinarie anslaget för infrastrukturinvesteringar vi talar om. Det är just än större anledning att ifrågasätta rimligheten mot resten av landet. Kommunikationsministern antyder i sitt svar att den regionala medfinansieringen skulle kunna ske i form av extra tillskott av vägavgifter, broavgifter eller liknande. Socialdemokraterna har skjutit en angelägen lagstiftning på området framför sig. Det har varit en proposition som inte har dykt upp. Det visar än mer hur bristfälligt det hela har hanterats. Jag vill särskilt påpeka att hanteringen har varit särskilt dålig inför riksdagen. När grundvalen för garantierna som riksdagen beslutade om upphörde att gälla, vilket redovisades i vårpropositionen 1997, framhöll regeringen att övriga vägprojekt byggs ut enligt planerna. De satsningar på kollektivtrafik som ingår i överenskommelsen berörs inte av förändringarna. Nu har vi en situation där garantierna fortsätter att gälla men kollektivtrafiken har berörts. Jag tycker att det är missvisande. Vi får faktiskt anta att politikerna i riksdagen också tar hänsyn till investeringar i kollektivtrafiken när de bedömer helheten och lämpligheten för investeringar. Jag tycker att detta är riktigt dåligt.

Fru talman! Detta är onekligen en intressant debatt. Överenskommelsen om en helhet i Stockholmstrafiken har gått i kras. Bakgrunden till detta är ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Man gjorde upp på nationell nivå över huvudet på de politiska, i demokratisk ordning valda, organen i regionen. Det gjorde att man inte längre kunde ha en regional finansiering för de aktuella trafikprojekten. Sedan kan man läsa en interpellation från en av de inblandade som efterlyser att objekten skall finansieras genom att regionen själv svarar för de intäkter som krävs genom någon form av regional finansiering. Jag lämnar detta därhän. Det är inte Andreas Carlgren som skall svara på interpellationen. Men det är onekligen en intressant situation. Sanningen är, fru talman, att den Stockholmsfientlighet som jag tycker att Andreas Carlgrens interpellation andas är i själva verket obefogad. Vi vet att Stockholmsregionen får ungefär 10 % av landets totala anslag till vägar och järnvägar. Men här finns Infrastrukturen håller på att vittra sönder i regionen. Tranebergsbron är inte längre farbar för tung trafik. Här görs den ena märkliga uppgörelsen efter den andra. Den senaste i raden är uppgörelsen om Södra länken. Var finns helheten? Har regeringen helt släppt ansvaret för helheten i regionen? Nu plockas fram ett projekt i en uppgörelse. Det läggs ned mycket pengar, men slutar i en orimlig satsning. Jag tycker att det är angeläget att kommunikationsministern svarar på om regeringen tänker ta ett helhetsansvar framöver eller om man skall försöka hoppa sig fram från tuva till tuva med olika majoriteter undan för undan. Det är angeläget att få slut på den nuvarande utvecklingen, dvs. att trafiken blir alltmer kaotisk. Medan man snöper åt möjligheten för trafiken att fungera i innerstaden, har man stängt möjligheten för fungerande kringfartsleder. Detta är utan tvivel ett ansvar som ligger på den nuvarande regeringen. Tänker ni se till att helheten kommer att fungera? Eller kommer vi att fortsätta att se en ad hoc-politik i framtiden?
Fru talman! En kort kommentar till Mats Odell. Numera kan Södra länken kopplas ihop med Värmdöleden. På Mats Odells tid slutade den vid Sickla sluss. Alltid något har åstadkommits - apropå helhetsproblem. Jag åt bara ärtsoppa - detta som ett första besked. En del av Södra länken skall finansieras med lån på någonstans mellan fyra och en halv och fem och en halv miljarder, och det skall återbetalas när projektet är klart och det öppnas för trafik. Man räknar med att det sker år 2004. Exakt hur många miljoner kronor det blir per år beror på vilken realränta som det handlar om. Men det kommer naturligtvis att belasta statsbudgeten år 2004. Det kommer att på samma sätt som andra åtaganden som vi gör i staten gå in i budgetberedningen det år det gäller, dvs. år 2004. Sedan får det konkurrera med andra projekt. Så är det. Det är precis samma finansieringslösning som vi diskuterar vad gäller Botniabanan och som tillämpades när det gällde att bygga Grödingebanan och t.ex. Banverkets el och teleanläggningar, E 6:an i Bohuslän. Det här är inget nytt sätt att finansiera den här typen av projekt. Jag kan bara säga att Banverkets räntekostnader uppgår till ca 500 miljoner kronor om året för den typen av investeringar. Verket har en skuld till Riksgäldskontoret på ca 7 miljarder. Det här är ett ganska normalt sätt att finansiera stora projekt. Minilänken, som var den andra fråga som Andreas Carlgren tog upp, har naturligtvis diskuterats. Men faktum är att det är en sämre lösning därför att det ger större miljömässiga problem. Trafiken skulle komma att gå väldigt nära den befintliga bostadsbebyggelsen. Det skulle innebära att intrången och störningarna skulle bli betydligt större än i nuvarande Södra länken. Det medför också en stor del av barriärer och andra intrång. Dessutom skulle det innebära en ytterligare försening vad gäller byggstarten på fyra fem år. Totalt sett skulle det ge betydligt mindre av positiva effekter än den nuvarande leden. Så säger Andreas Carlgren att det här betyder väl ändå att det skall bli en österled. Ja, det där kan man naturligtvis inte garantera, men jag kan garantera att den nuvarande regeringen inte har några som helst planer på att bygga eller finansiera någon österled. Men en annan majoritet i Stockholmsregionen och regeringen kan komma på att Österleden är den bästa lösningen. Från min och den nuvarande regeringens utgångspunkt kan jag säga att det inte skall bli någon österled. Jag får återkomma till de övriga frågorna.
Fru talman! Först vill jag säga att vad Centerpartiet medverkat till är att Västerleden och Österleden plockats ut ur trafiklösningen för Stockholm. Med det har vi halverat den kostnad som skulle ha burits av Stockholms bilister. Det tycker jag var bra. Det skapar utrymme för andra lösningar i stället. Det är bra för miljön i Stockholm. Vi har dessutom medverkat till ett uppdrag att utreda miljöstyrande avgifter, och vi har lagt grunden för att Centralbron skulle kunna läggas i tunnel i stället, just för en bättre miljölösning mitt i Stockholms innerstad med tanke på den unika miljö vid Riddarfjärden som jag tycker måste räddas för framtiden. Då är igen frågan till Ines Uusmann: Jag tycker att Ines Uusmann nu bara rätt upp och ned bekräftar att den budgetlösning som man väljer är en lösning som kommer att konkurrera ut andra angelägna projekt. Precis så säger Ines Uusmann. Då är frågan: Vad är det för andra angelägna projekt som kommer att konkurreras ut? Vad händer med den bantade kollektivtrafiksatsningen i Stockholm? Hur försvarar sig Ines Uusmann inför riksdagen, som ju trots allt har sagt att finansieringen av Södra länken måste vara klar? Frågan blir till sist: Var räknar Ines Uusmann med att hitta den riksdagsmajoritet som krävs för finansieringen av Södra länken? Vi ser just nu en situation där Sverige är på väg att tippa över ända, där befolkningsströmmarna om igen går mot centralisering och koncentration, där landsorten utarmas. I det läget kan det inte vara rimligt att om igen göra satsningar här i Stockholm som försämrar den regionala balansen samtidigt som miljön faktiskt förstörs i Stockholm. Jag tror att Ines Uusmann får svårt att förklara för de boende i de södra förorterna varför sex filer motorväg skulle ge mindre störningar än en minilänk. Det är svårt att förklara för människorna i de södra förorterna varför det skulle vara bättre att slänga åtskilliga ytterligare miljarder på en gigantisk motorvägslösning som går ut över bl.a. kollektivtrafiksatsningar i de södra förorterna. Jag tror att Ines Uusmann måste förklara sig bättre både i Stockholmsområdet och här i riksdagen för att kunna försvara den lösning som regeringen väljer. Nu säger Ines Uusmann att en annan majoritet kan välja att bygga Österleden. Problemet är då att den regering som Ines Uusmann tillhör breddat vägen för det. Genom att ge Södra länken den utformning ni ger har ni förberett marken och förberett filerna för att också kunna ansluta en framtida österled. Det tycker jag är felaktigt. Där tycker jag att Ines Uusmann skulle behöva förklara sig bättre. Till sist: Vad gäller för finansieringen i Stockholmsregionen? Mats Odell, det vi medverkade till var den lösning som innebar att Stockholmsregionen skulle vara med och betala - utredning om miljöstyrande avgifter. Då går frågan till Ines Uusmann igen: Vad gäller för Stockholmsregionens del? Har staten helt enkelt skrivit ut en check på 5 680 000 000 kr, utan att också kräva en delfinansiering av den långsiktiga trafiklösningen i Stockholm, på de tidigare 1 000 miljoner kronor som det talades om årligen skulle behöva hämtas hem i Stockholm? Gäller den bedömningen fortfarande? Vilka initiativ tänker Ines Uusmann ta för att se till att den finansieringen klaras?

Fru talman! Såvitt jag förstår är det finansieringen som är det största problemet. Det skall bli intressant att se hur den kommer att se ut när förslaget en gång kommer på riksdagens bord. Det har varit problem med hela den här storstadssatsningen, man har inte lyckats så bra. Göteborg har klarat, men Stockholm har inte klarat. Det är finansieringen lokalt som brustit, man har inte kommit överens. Det är litet signifikativt för det hela att regionerna varit väldigt dåliga på att ta itu med de egna problemen. Man har kommit med olika förslag. Ingenting har man själv försökt fixa, utan man har försökt skjuta över det på de allmänna väganslagen. Såvitt jag förstår kommer man aldrig - där håller jag med Andreas Carlgren - att kunna få gehör för det då alla de pengar som finns för vägsatsningarna kommer att hamna i Stockholmsregionen. Det är inte vare sig rimligt eller möjligt att få ett sådant förslag igenom. Det var någon som sade att Stockholmstrafiken är helt kaotisk. Det är en sanning med viss modifikation. Jag åker bil och färdas mycket i Stockholm. Jag har varit på ställen där det ser betydligt sämre ut. Skulle trafiken vara så kaotisk som den här målas upp skulle det nog vara större protester mot satsningen på vägar i Stockholm. Så kaotisk är den inte, inte ens vid rusningstid. Visst är det litet problem, men trafiken rullar fortfarande. Det finns andra ställen där trafiken står stilla i timtal, och man kommer ingenvart. Den situationen har vi inte nått och hoppas att vi inte gör det heller. Jag tror inte att det är så illa ställt som man ibland försöker måla situationen.
Fru talman! Att jag härsknade till litet grand beror bl.a. på att vi är många som har oroat oss över befolkningsutvecklingen. Vi kristdemokrater begärde en särskild debatt om den frågan, men det motsatte sig Centerpartiet. I stället kom det en bukett av interpellationer, varav denna interpellationsdebatt följer av en sådan interpellation. Det finns en ny tendens, Andreas Carlgren och Ines Uusmann. När vi diskuterar befolkningsutvecklingen och effekterna av denna går det inte att lösa detta problem genom att snöpa trafiken i Stockholm. Jag tycker faktiskt att Centern försöker att smita undan sitt ansvar för landet. Den ekonomiska politik som har förts under den här mandatperioden har lett fram till detta, och det måste ni ta itu med. Lösningen är inte att snöpa trafiken i Stockholm. Om jag förstod Andreas Carlgrens frågor till Ines Uusmann är problemet nu att landet tippar över, kollektivtrafiklösningarna för Stockholm är bantade och att det inte finns någon finansiering. Det är dessa problem som har åstadkommits och som man nu måste ta itu med. Jag fick inte svar på mina frågor, Ines Uusmann. Tar regeringen ansvar för helheten i denna region? Är ni färdiga nu? Eller kommer ni att gå vidare och försöka att lösa de återstående problemen? Jag vet att Ines Uusmann inte gillar att ha en samlad lösning, men finns det någon strategi eller kommer det att bli en fortsatt ad hoc-politik? Vad kommer att hända med
Fru talman! Fru kommunikationsminister! Den Stockholmsfientlighet som har blivit allt tydligare under debatten är häpnadsväckande. Andreas Carlgren sade att det tippar över och att Stockholm får för mycket. Då kan man ställa sig frågan: Vill socialdemokraterna och Centerpartiet verkligen ha någon huvudstad? Eller skall vi breda ut befolkningen över hela landet och säga att Stockholm inte får finnas? För mig som tror att fungerande kommunikationer och transporter är nödvändiga för att man skall klara välfärden är det lika självklart att det finns en huvudstad som man värnar om och som fungerar. Då är det förvånande att det är problem med flyget och med trafiken. Jag undrar då: Skall det få finnas bilar i Jag är mycket för cykelbanor, men vi behöver också möjligheter för biltrafik. Det var intressant att höra inlägget från Miljöpartiets representant. Hon sade att denna lösning inte är bra för Stockholmsmiljön. Det vackra Riddarholmen, Andreas Carlgren, håller nu på att förstöras under tiden som man tänker över om det kommer att bli någon tunnel eller inte. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får en lösning och att kommunikationsministern ger ett svar på frågan hur Stockholmstrafiken skall fungera. Tänker man satsa på Stockholm? Eller skall vi fortfarande få bara 10 % av anslagen trots att vi betalar 20 % av skatterna? Skall Stockholm hela tiden få sämre resurser? Det vore oerhört farligt för landet, inte bara för

Fru talman! Om något av det som jag har sagt har uppfattats som Stockholmsfientligt är det naturligtvis fel uppfattat. Men man kan ha olika uppfattningar om hur en utveckling skall ske. Det går inte att fortsätta att bygga i samma takt som befolkningen ökar och ha något slags vision om att vi kommer att klara miljön bara genom att fortsätta att bygga ut och bereda väg för fortsatt expansion och massbilism. Bilismen i Stockholm är den största orsaken till ohälsa hos Stockholms läns invånare när det gäller utomhusluften. Det är ett stort problem. Det här är inte fråga om någon helhetslösning. Det finns inte heller någon vettig lagstiftning. Jag konstaterar också att uppgörelsen inte innebär någon miljölösning. Det finns en samlad miljörörelse i Stockholm som har opponerat sig mot det gamla Dennispaketet. Det är detta som socialdemokraterna nu bereder vägen för genom att ta en länk i taget. Det är mycket smartare än att försöka att baxa igenom ett helt paket. Nästan 6 miljarder kronor på en enda led är en enorm summa, särskilt när man ser den propagandaturné som socialdemokraterna nu genomför med Perssonpengarna. Jag vill absolut inte gå in på en diskussion om Stockholms fortsatta existens. Vi är nog ganska överens om att Stockholm skall finnas kvar. Men visst rör det sig om en orimligt stor summa för en enda led som på lång sikt inte ger några förbättringar. Jag återkommer i det här ärendet, det kan jag lova.
Fru talman! Till Elisa Abascal Reyes och till andra om detta med Stockholm, utbyggnad och behov: Det har faktiskt inte byggts särskilt mycket när det gäller leder sedan slutet av 60-talet i den här regionen. Det var ett av skälen till att man startade diskussionen om Dennispaketet en gång i tiden. Man kunde inte komma överens om några helhetslösningar. Tanken med Dennispaketet var från början ganska god. Man skulle hitta Columbi äggs lösning på kollektivtrafikens och vägtrafikens problem. Nu blev det inte så. Det blev precis tvärtom, dvs. om möjligt ännu mera av sammelsurium. Vad gör man då för att inte precis allting skall gå i stå? Det gäller att hitta stegför-steg-möjligheter för att komma framåt. När det gäller Södra länken kopplad till Årstabron och fram till Södra station har det gått att komma en bit på väg. Detta ger rådrum för att klara järnvägsoch biltrafiklösningarna genom centrala Stockholm. Alla är överens om att man, för att kunna lösa Riddarholmens problem, samlat måste göra någonting åt både järnvägen och biltrafiken. För att det hela inte skall bli än värre måste tunneln komma upp någonstans på ett vettigt ställe, så att inte vägtrafiken ökar på malmarna och i Gamla stan. Det underlaget har icke funnits. Det har inte heller funnits möjligheter att tillsammans med regionen och staden få fram ett sådant underlag på den korta tid som har stått till buds. Det är detta som är orsaken till att vi måste fortsätta det arbetet. Att vi nu kan finansiera och börja bygga Årstabron och en fyrspårslösning fram till Södra station gör att det finns ett rådrum för den här lösningen och också för att ha spår ut mot Kungsholmen, även om det är en teoretisk möjlighet. Det finns inga hinder mot detta i det nuvarande upplägget. Diskussionen om Centralbron är alltså på intet sätt död. Tvärtom ger denna möjligheter att fortsätta på ett seriöst sätt med den delen. Vi var överens med Centern i den föreliggande propositionen om att det skulle finnas en bred majoritet i regionen för miljöstyrande avgifter. En sådan gick inte att uppnå just nu. Men det lagstiftningsarbetet är ändå på gång. Möjligheten finns alltså när det finns majoritet i regionen eller i den region som det handlar om - det behöver ju inte vara Stockholm. Frågan har också prövats väldigt konkret i samband med Södra länken. Jag tycker inte att man skall vara så negativ och säga att kollektivtrafiken inte har fått någonting. Årstabergs station är ju faktiskt en bättre lösning än den tidigare som ingick i paketet. Nu ges det möjlighet till regionen att fatta beslut om vad man själv vill prioritera när det gäller kollektivtrafiken.
Fru talman! Jag måste säga att det är en delvis förvirrad diskussion som utbryter här med mina kolleger från Stockholmsbänken. Att vi har arbetat för att Västerleden och Österleden skall bort från trafiklösningen för Stockholm är ju därför att det är bättre för Stockholm - en uppfattning som jag tror att vi delar med majoriteten av stockholmarna. Att vi tack vare det har halverat kostnaderna för Stockholms bilister, trodde jag var någonting som Birgitta Wistrand skulle erkänna som någonting bra. Men i stället ställer Birgitta Wistrand den förvirrade frågan om ifall vi skall avskaffa all bilism i Stockholm. Jag menar att vi har skyndat på möjligheten att lägga Centralbron i tunnel, att i stället hitta en tunnellösning. Jag tycker att det är bra att Ines Uusmann sade att frågan inte är död. Sedan tycker jag att Ines Uusmann som kommunikationsminister borde göra långt mer och skynda på frågan långt mer än vad som har skett, för jag tror att det mest angelägna vi kan göra för Stockholms miljö är att se till att öppna vattenspegeln vid Riddarfjärden. Vi vill banta Södra länken. Jag tycker tyvärr att Ines Uusmann har bekräftat att det inte finns någon riktig finansiering för den Södra länken-lösning som regeringen nu har valt. Hon tvingas också erkänna att det inte finns majoritet för vare sig miljöstyrande avgifter eller andra åtgärder här i regionen. Vi har inte fått några besked om det finns ett fortsatt ansvar för regionen att vara med och betala, samtidigt som staten skriver ut nya checkar. Det är inte på det viset som Centerpartiet har medverkat till uppgörelser om landets ekonomi, som tur är. Tyvärr medger kommunikationsministern att detta breddar vägen för Österleden, att det skär ned kollektivtrafiksatsningarna, att det försenar en bra miljölösning för Riddarholmen och en förläggning av Centralbron i tunnel. Så det är en dålig lösning som regeringen har valt. Vi får hoppas att valet i höst ger möjlighet för andra lösningar.
Fru talman! Jag vill bestämt avvisa att den här lösningen skulle innebära att det blir sämre för Riddarholmen och för Centralbron. Det här ger möjligheter att åstadkomma en bra lösning för Riddarfjärdens vattenspegel utan att därmed försämra för trafiken på malmarna. Det är ju ingen som vinner någonting på att vi får en väldig massa biltrafik nere på Skeppsbron eller på nedre Norrmalm, så detta måste lösas i sin helhet. Apropå helhet och helhetslösningar säger Mats Odell att jag inte gillar helhetslösningar. Ja, ja, gillar och gillar. Vad det gäller är faktiskt att komma fram på något sätt över huvud taget. Det som hände var ju att den s.k. helhetslösningen kom att göra att allt, precis allt, stod stilla, och det var den absolut värsta situationen både för Stockholm som huvudstad och för miljön i det här området. Nu gäller det att steg för steg pröva varje objekt för sig. Det är den metod som man måste kunna använda. Jag brukar kalla den för fjällbäcksmetoden, där man måste komma runt hindren och ha målet klart för sig. För en effektiv trafiklösning med mycket kollektivtrafik, som är bra för miljön i en fungerande huvudstad, måste man använda en steg-för-steglösning.

Fru talman! På tröskeln till ett nytt sekel finns det anledning att känna såväl framtidstro som osäkerhet över utvecklingen i världen. Bakom oss ligger två världskrig och oräkneliga regionala konflikter, kolonialism, folkmord och historiens skamfläck - Förintelsen. Det kalla krigets kramp är över, och demokratin går framåt i stora delar av världen. Frihandel skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling och jämnare fördelning av resurser. Människors vardagsintressen vävs samman över gränser. Säkerhet skapas alltmer genom samarbete. Sveriges säkerhetspolitiska situation har förmodligen aldrig varit bättre. Ändå kan vi inte blunda för hoten och utmaningarna. Bristande respekt för de mänskliga rättigheterna finns i vår värld, liksom massfattigdom, epidemier och miljöhot. Inbördeskrigen plågar oss, drivna av förtryck av minoriteter och rädsla för det annorlunda. Våra egna samhällen kämpar mot arbetslöshet, organiserad brottslighet och ökade klyftor mellan människor. I detta läge är det viktigt att ta fasta på de stora framsteg som gjorts och med kraft ta oss an de uppgifter vi står inför. Det gäller att göra våra egna samhällen trygga och hållfasta, samtidigt som vi måste bejaka det internationella samarbetet och solidariteten. Att aktivt medverka till en vitalisering av samarbetet i vårt närområde och i Europa samtidigt som vi tar vårt globala ansvar måste för Sverige vara en självklarhet. Fru talman! I Norden delar vi historia och kultur och förstår till stor del varandras språk. Integrationen är så långtgående att människor kan ta den för given. Det nordiska samarbetet är en grundval för regeringens agerande i närområdet, i Europa och i världen. Sverige är i år ordförande i det nordiska regeringssamarbetet. Regeringen vill fördjupa samarbetet med koncentration på att öka sysselsättningen och förbättra vår miljö. Östersjöområdet och Barentsregionen, som under det kalla kriget präglades av konfrontation, utvecklas i dag till modeller för samarbete och säkerhet i det nya Europa. Östersjötoppmötet i Riga och Barentsrådets utrikesministermöte i Luleå bekräftar den värdegemenskap som i dag råder. Regionen har möjlighet att bli ett tillväxtcentrum i Europa. Barentssamarbetet har lett till ökad kärnsäkerhet, bättre betingelser för ekonomisk utveckling och fler kontakter över gränserna. Östersjösamarbetet tar sig inte bara an de nya möjligheterna. Det är också ett samarbetet för att hantera en del av de problem som följt den positiva utvecklingen i Central och Östeuropa. Den grupp som bekämpar organiserad brottslighet fick förnyat uppdrag vid Rigamötet. Handelsministrarna skall på svenskt initiativ söka underlätta handelsvillkoren i regionen för små och medelstora företag. Vid utrikesministermötet i juni skall ett förslag till Agenda 21 Sveriges insatser för att skapa ett gott grannskap i närområdet och en framgångsrik EU-utvidgning är omfattande. I mars lägger regeringen fram sitt förslag till ett nytt treårsprogram för samarbetet med Öst och Centraleuropa. Samarbetet inriktas nu alltmer på att stödja Estlands, Lettlands, Litauens och Polens medlemskap i EU och på att knyta Ryssland fastare till europeiska samarbetsstrukturer. För att förverkliga ett integrerat Europa - bortom historiska, politiska och ekonomiska skiljelinjer - måste alla berörda stater och organisationer förena sina ansträngningar. Motorn i denna process är EU och dess öppnande österut. Vårt beslut nyligen att inbjuda nya medlemmar var ett stort framsteg för Europa. Alla kandidatländer är nu med i utvidgningsprocessen, vilket stärker reformarbetet och stabiliserar demokratin. Det starkaste motivet för utvidgningen är att främja säkerheten i hela Europa. Samtidigt bidrar EU utvidgningen till ekonomisk utveckling och en god miljö i dagens och morgondagens medlemsländer. Vi måste i EU förnya institutionerna och reformera samarbetet - inte minst på jordbruksområdet - så att unionen kan fungera effektivt också med nya medlemmar. För kandidatländerna gäller det att uppfylla medlemskapets krav på demokrati, god miljö samt en väl fungerande marknadsekonomi, förvaltning och rättsväsende. De baltiska staternas integration i det nya Europa är ett starkt svenskt intresse. De reformerar nu på ett kraftfullt sätt sina samhällen för att kunna bli medlemmar i EU. Samarbetet dem emellan och med Ryssland har utvecklats positivt. Den ekonomiska utvecklingen är imponerande. Regeringen har tagit initiativ till ett nordiskt program för att stödja balterna på de rättsliga, polisiära och migrationspolitiska områdena. Utvidgningen bör gå hand i hand med en utveckling och fördjupning av samarbetet i EU. Samtidigt som gemenskapen blir större måste den bli ett effektivt redskap för att möta den verklighet Europas medborgare står inför, bl.a. hög arbetslöshet, miljöproblem och sociala orättvisor. Utvidgningsförhandlingar inleds även med Cypern. Fredsansträngningarna förs därmed in i ett kvalitativt nytt skede. Det bör stärka förutsättningarna att äntligen nå en varaktig lösning av den konflikten. Regeringen vill att EU skall utveckla relationerna till Turkiet. Landet har ett tydligt medlemskapsperspektiv, vilket innebär att vi förväntar oss förbättringar vad gäller respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och minoritetsskydd. Regeringen vill medverka till att EU visar öppenhet mot omvärlden och ett starkt globalt engagemang. Den europeiska medelhavspolitiken måste t.ex. i högre grad rymma ambitioner att skapa frihandel på alla områden, också på jordbruksområdet, samt en bred satsning på utveckling och kulturell dialog. Regeringen verkar genom EU för att det multilaterala handelspolitiska regelverket inom Världshandelsorganisationen, WTO, skall fortsätta att minska hindren för ekonomiskt utbyte, handel och investeringar. Införandet av den gemensamma valutan får stor betydelse för EU, även för de länder som inte deltar från start. Sverige kommer därför att bidra till att EMU blir framgångsrikt. Regeringen arbetar för att möjligheterna i EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik skall utnyttjas. Amsterdamfördraget har skapat förutsättningar för en fördjupning av detta samarbete, bl.a. genom förstärkt förmåga att förebygga och hantera konflikter. EU behöver en mer restriktiv vapenexportpolitik. Regeringen vill att de riktlinjer som Europeiska rådet har antagit förtydligas i restriktiv riktning i en uppförandekod. Regeringen verkar också för att kommissionens initiativ om en EU-strategi för försvarsindustrin bl.a. skall leda till mer restriktiva regler för export av krigsmateriel och ökad öppenhet kring EU Fru talman! President Jeltsins betydelsefulla besök i Sverige var en bekräftelse på ett allt intensivare svensk-ryskt samarbete. Den positiva utvecklingen av utbytet på alla områden mellan Ryssland och Sverige bygger på en fördjupad gemenskap mellan våra länder. Besöket utgjorde också en del i strävandena att knyta Ryssland fastare till det europeiska samarbetet. Regeringen vill underlätta detta närmande genom ökat stöd till reformarbetet i Ryssland. Regeringen uppmanar Ryssland att underteckna gränsavtalen med Estland och Lettland. Ett sådant steg skulle ha en förtroendeskapande effekt av stor betydelse för hela Östersjöområdet. Det är glädjande att Ryssland framfört konkreta förslag för att stärka förtroendet och samarbetet i Östersjöområdet. Regeringen vill fortsätta att diskutera dessa, inte minst vad gäller ekonomi, miljö och mellanfolkliga kontakter. Regeringen vill bygga ut det praktiska militära samarbetet med Ryssland inom ramen för Partnerskap för fred. Däremot avvisar vi tankar på regionala militära säkerhetsarrangemang. Ramöverenskommelsen mellan Nato och Ryssland är en grundsten i det alleuropeiska säkerhetsbygget. Båda parter har ansvar för att avtalet fylls med konkret innehåll. Hela Europa har intresse av en positiv och konstruktiv relation mellan Ryssland och Nato. Detta avtal, tillsammans med en fördjupning av Partnerskap för fred, bildandet av det Euroatlantiska partnerskapsrådet och beslutet att inbjuda tre centraleuropeiska länder som medlemmar är uttryck för en nyorientering hos Nato. Bred samverkan bidrar till hela Europas säkerhet. Det är angeläget att denna förändringsprocess fortsätter. Gemensam krishantering och fredsfrämjande blir allt tydligare den militära huvuduppgiften för Europas stater. Regeringen samarbetar med Nato för att möta den nya säkerhetspolitiska dagordningen.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 Sverige har som militärt alliansfritt land med ett starkt engagemang för FN alltid gjort skillnad mellan försvaret av vårt eget territorium och fredsinsatser på FN:s uppdrag. Denna tydliga uppdelning består och utgör en grund för vårt samarbete med Nato. Regeringen strävar efter en alleuropeisk säkerhetsordning, i vilken de europeiska länderna samverkar för att hantera den nya tidens säkerhetsproblem. I denna process skapas förutsättningar för minskade rustningar och en successiv utfasning av kärnvapnen. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, utgör med sin breda medlemskrets och allomfattande säkerhetssyn en annan grundsten i det europeiska säkerhetsbygget. OSSE:s viktigaste uppgifter är i dag konfliktförebyggande verksamhet, krishantering och försoningsinsatser efter en konflikt samt rustningskontroll. Europarådets ökade medlemsantal är ett uttryck för demokratins frammarsch på vår kontinent. Europarådets insatser bidrar till att konsolidera demokratin, stärka respekten för mänskliga rättigheter och främja rättsstatens principer. Regeringen verkar för en effektiv uppföljning av Europarådets toppmöte i oktober förra året. Det gäller i synnerhet det program om barns behov av skydd som tillkommit på svenskt initiativ. Den fredliga utvecklingen på Balkan förutsätter ett långsiktigt internationellt engagemang. De krafter som stöder Daytonavtalet behöver omvärldens bistånd för att försoningen skall bli starkare än de splittrande krafterna. Så kan möjligheter skapas för människor att återvända hem. Det svenska stödet till återuppbyggnaden prioriterar hjälp till demokratiska och ekonomiska strukturer samt flyktingåtervändande. Stödet skall bidra till en integration av regionen i det europeiska samarbetet. Fredsarbetet i Bosnien kräver fortsatt militär och polisiär närvaro. Den svenska regeringen är beredd att fortsätta bidra med trupp under förutsättning att FN:s säkerhetsråd ger mandat. En sådan styrka bör, liksom den nuvarande, organiseras av Nato och ha ett inslag av amerikanska trupper på marken. Ett fortsatt brett deltagande, inklusive av Ryssland, är också nödvändigt. Det är angeläget att det amerikanska engagemanget i Europa vidmakthålls. Förenta staternas närvaro har stor betydelse för fred och utveckling i hela Fru talman! Sveriges medlemskap och starka engagemang i Förenta nationerna förblir en grundpelare i regeringens utrikespolitik. Genom FN är vi med och bygger den internationella rättsordning som tryggar också vår egen säkerhet. FN är ett oundgängligt redskap i kampen mot de långsiktiga hoten mot mänsklig överlevnad. 1998 var ett uttryck för förtroende för vår utrikespolitik. Regeringen vägleds i rådsarbetet av det program som jag redovisade för riksdagen efter invalet. Vi vill verka för tidiga, helst förebyggande, och samordnade FN-insatser i konfliktsituationer och för ett öppnare säkerhetsråd. Det överordnade målet är att FN och säkerhetsrådet så effektivt som möjligt skall kunna upprätthålla internationell fred och säkerhet. Regeringen värnar ett fast och enigt FN-agerande i Irak. Säkerhetsrådets resolutioner skall respekteras och Iraks massförstörelsevapen elimineras. Det är oacceptabelt att Irak allvarligt försvårar FN:s kontrollverksamhet. Saddam Husseins politik har skapat ett stort mänskligt lidande för landets medborgare, inte minst för det kurdiska folket i norr. För att undvika ytterligare lidande måste Iraks ledare samarbeta med FN och möjliggöra en fredlig lösning på en allvarlig internationell kris. Regeringen arbetar för att de negativa humanitära följderna av internationella sanktioner skall begränsas så långt som möjligt. Humanitära behov och respekten för de mänskliga rättigheterna står i centrum vid svenska ställningstaganden. Vi vill uppnå bättre samverkan mellan militära, polisiära och andra civila FN-insatser. Det var därför vi som rådsordförande i juli i fjol tog ett initiativ om civilpoliser i FN-operationer - i många fall en nyckelgrupp för att hantera inbördes konflikter. Vi följer nu upp detta initiativ, både inom FN och i Sverige. I dag står 100 poliser till förfogande för FN:s beredskapssystem för fredsfrämjande insatser. Efter generalsekreterare Kofi Annans tillträde har betydande framsteg gjorts för att reformera FN. Vi har fått en bättre politisk ledning och en rationaliserad organisation. Under 1998 kommer regeringen att verka för införandet av ett nytt finansieringssystem av FN:s utvecklingsverksamhet som ger större förutsägbarhet och jämnare bördefördelning. Det planerade millenniemötet i generalförsamlingen erbjuder ett tillfälle att rikta fokus på FN:s framtida uppgifter. Det som ytterst avgör FN:s framgång är medlemsstaternas politiska vilja att stödja och använda sig av FN och att ställa nödvändiga resurser till dess förfogande. Alla medlemsstater måste betala bidrag fullt ut, i tid och utan villkor. Detta gäller i synnerhet den största bidragsgivaren. Förenta staternas betalningsovilja hotar det fortsatta reformarbetet. Ett decennium efter det kalla krigets slut står ännu omfattande kärnvapenarsenaler mot varandra och spridningshotet finns kvar. Arbetet för en värld fri från massförstörelsevapen har fortsatt hög prioritet för den svenska regeringen. Kärnvapenstaterna bör ta kärnvapnen ur beredskapsläge. Regeringen verkar för att Canberrakommissionens förslag för att uppnå en kärnvapenfri värld tas till vara i det internationella nedrustningsarbetet. Stater som frivilligt avstått från att inneha kärnvapen har rätt att få garantier att inte utsättas för användning eller hot om användning av kärnvapen. Regeringen vill få till stånd ett internationellt, legalt bindande avtal på detta område. En viktigt del av nedrustningsarbetet är den internationella exportkontrollen, där Sverige spelar en aktiv roll. Det gäller att förhindra att vapen och känslig högteknologi hamnar i orätta händer - att försvåra för länder att tillverka massförstörelsevapen. I inbördeskrig orsakar lätta vapen ohyggligt mänskligt lidande. Regeringen kommer aktivt att arbeta för konkreta kontrollåtgärder när det gäller dessa vapen. Regeringen har i dagarna informerat FN:s generalsekreterare om att vi redan nu tillämpar de grundläggande åtagandena i Ottawakonventionen om totalförbud mot antipersonella minor. Den 10 december 1948 antog Förenta nationernas generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Här lades grunden till det omfattande internationella regelverk som i dag finns för att värna människovärdet. Som en del av 50-årsminnet kommer regeringen att lämna en redogörelse för politiken för de mänskliga rättigheterna. Större uppmärksamhet än hittills skall ägnas åt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Andra områden som betonas är barns, kvinnors och minoriteters rättigheter. Vi skall intensifiera våra ansträngningar att uppnå ett totalt avskaffande av dödsstraffet. Mänskliga rättigheter är avgörande för att främja demokratins kultur. Utvecklingssamarbetet är ett oumbärligt instrument för Sveriges internationella ansvarstagande. Demokratiska och ekonomiska framsteg i många samarbetsländer gör det möjligt för Sverige att bli en uppskattad partner för dem vars egen uppgift det är att kräva sin rätt, att befria sig från fattigdom och ta kontroll över sin framtid. Med den nya biståndspolitik som växt fram har vi lagt en god grund för biståndsökningar de kommande åren. Fru talman! Ur säkerhetspolitisk synvinkel är det huvudsakligen positivt att nationers gränser blir öppnare och att länder och folk förs närmare varandra i den snabba internationalisering som nu sker av ekonomi, kultur, teknik och värderingar. Globaliseringen har inneburit en möjlighet för många miljoner människor i tidigare fattiga delar av världen att resa sig ur fattigdom. Men i dess spår ser vi också ökade sociala skillnader. De skickligaste och mest konkurrenskraftiga kan utnyttja den globala ekonomins dynamiska krafter. För många krymper världen och nya möjligheter öppnar sig. Andra upplever att de inte behövs eller att de förlorar den plats som de haft på grund av den globala ekonomins centrifugala krafter. I marginalen finner vi lågutbildade, eftersatta regioner och hela länder. Globaliseringens goda sidor - integration och ekonomiska framsteg - skapar de bästa möjligheter vi någonsin haft för att nå fred, demokrati och utveckling. Men globaliseringen behöver också ett globalt politiskt och etiskt ramverk. Att utveckla politiska instrument på internationell nivå för att handskas med globaliseringens negativa krafter är också att förebygga konflikter. Detta behov blir inte minst tydligt i Öst och Sydostasien där bilden snabbt har förändrats. Länder som sett en tillväxt utan motstycke har kastats in i en djup finansiell och strukturell kris. Brister i ekonomiska och politiska system har blivit tydliga. De sociala och miljömässiga problemen är stora. Återhämtningen kan ta tid. Men de omställningar som nu genomförs kan på sikt återge dessa länder en framträdande position i världsekonomin. Länder kan gå stärkta ur krisen om de kan reformera sitt styrelsesätt i riktning mot ökad demokrati, pluralism och öppenhet. Det pågående arbetet med att utforma en svensk Asienstrategi markerar regeringens starka intresse att utveckla relationerna med länderna i Asien. Vi har genom krisen i Asien blivit påminda om det starka ömsesidiga beroendet mellan länder och folk och om behovet av internationell samverkan. Dagens öppna ekonomier, den fria handeln och snabba finansiella transaktioner kräver ett ekonomiskt och politiskt ledarskap som kan svara snabbt vid kriser och samtidigt ha ett brett globalt och långsiktigt angreppssätt på gemensamma ödesfrågor. Fru talman! Mellanöstern delar en lång gemensam historia och ett rikt kulturarv med Europa. Fred i regionen är ett gemensamt intresse. Regeringen är därför djupt oroad över att fredsprocessen har kört fast. Israel har rätt till säkra och erkända gränser. Palestinierna har rätt att bilda en demokratisk stat och uppnå ekonomisk säkerhet. En uppgörelse förutsätter att Israel drar sig tillbaka från Västbanken och Gaza i enlighet med folkrättens krav och parternas överenskommelser. Alla goda krafter i området och omvärlden måste samverka för att konfrontation skall ersättas med samverkan. Israel måste därför upphöra med den folkrättsstridiga bosättningspolitiken och undanträngningen av palestinier från Jerusalem. Säkerhetssamarbetet måste vidmakthållas för att hindra terrordåd. Jerusalems ställning måste ingå i en allomfattande och rättvis fredsuppgörelse. Folkrätten och respekten för de mänskliga rättigheterna måste upprätthållas av båda parter. Afrika uppvisar flera ansikten. Nöd och våld är verklighet för många människor. Samtidigt pågår löftesrika förändringar. En afrikansk renässans synes möjlig. Regeringen strävar efter att utveckla ett närmare partnerskap med de framväxande demokratiska afrikanska samhällena. Vi vill utveckla vårt starka historiska engagemang för en ny tids krav. I mars lägger regeringen fram sitt förslag till en förnyad Våldet i Algeriet fick förnyad styrka under fastemånaden Ramadan. Regeringen har agerat för att i dialog med Algeriet söka få stopp på det ohyggliga våldet. Det är nödvändigt att den algeriska regeringen får till stånd en nationell kraftsamling mot den fega och chockerande terrorismen. Öppenhet, demokratisering och en fungerande rättsstat är en förutsättning för att bryta våldet och isolera de ansvariga. Det är glädjande att parterna nu kommit överens om att genomföra FN:s fredsplan för Västsahara. Regeringen stöder fredsprocessen med civilpoliser och är därutöver beredd att bidra med valövervakare. Vi undersöker också möjligheter till insatser på minröjningsområdet. Utvecklingen i Latinamerika är positiv. Det tålmodiga arbetet för en demokratisk utveckling och öppnare ekonomier har resulterat i en positiv utveckling i så gott som hela regionen. Ännu återstår nödvändiga sociala reformer inom t.ex. utbildning och hälsovård för att minska fattigdomen och trygga demokratin. Sverige kommer i maj att stå värd för ett möte mellan handels och ekonomiministrar från Latinamerika för att stimulera handel och investeringar. I Centralamerika har ett uthålligt fredsarbete från såväl inhemska demokratiska krafter som internationella ansträngningar lett till att fred och demokrati nu råder i hela regionen för första gången sedan självständigheten i början av förra århundradet. Fru talman! När skeenden utanför vårt eget land alltmer påverkar svenskars liv blir gränsen mellan inrikes och utrikespolitik mindre tydlig. Den värdegemenskap som utgör grunden för en levande demokrati på nationell nivå måste i dag sökas även på internationell nivå. Svenskars framtida välfärd är intimt sammanflätad med människors i vår omvärld. Vår delaktighet och solidaritet bidrar till framtidshopp för andra. Vi vill därför fördjupa och bredda samarbetet i vårt närområde och Europa. Vi måste ta vara på den historiska möjligheten att skapa ett integrerat demokratiskt Europa och förverkliga en ordning där säkerhet söks i samarbete och som inte accepterar våld som lösning på politiska motsättningar. Vi vill därför förnya det globala samarbetet. Utmaningarna mot människors liv och välfärd - globala miljöhot, ohälsa, fattigdom, massförstörelsevapen, protektionism och brott mot mänskliga rättigheter - kan bara mötas i internationell samverkan.

Fru talman! Under 1900-talet har Europa upplevt två världskrig. Efter båda krigen låg stora delar av Europa i ruiner, och ofattbart många människor dog under de båda krigen. För några veckor sedan samlades vi i denna kammare i åminnelse av 53-årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. Igen blir vi påminda om att inte glömma vår historia och att inte glömma Förintelsens alla offer. Budskapet från Jerzy Einhorn och andra överlevande var tydligt: Nu har ni hört vår berättelse och sett oss för att ni i er tur skall berätta för kommande generationer, berätta för att möta krafter som vill, med olika motiv, förneka att Förintelsen har ägt rum. Vår uppgift som politiker blir att tidigt uppmärksamma strömningar i vårt samhälle och internationellt och kraftfullt motverka främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Vår demokrati är inte given utan måste varje dag erövras, fördjupas och förtydligas. Respekten för varje människas rätt och frihet måste vi hela tiden försvara. Som representant för Centerpartiet skall jag ta mitt ansvar för att diskutera, belysa och gräva fram vad mitt parti har på sitt samvete från tider, före, under och efter andra världskriget. Detta arbete, om än smärtsamt, är avgörande för att förhindra att Förintelsen kan hända igen. Just nu följer vi uppmärksamt hur det internationella samfundet arbetar intensivt för att med diplomatiska medel lösa konflikten med Irak om massförstörelsevapen. FN:s resolutioner skall respekteras, precis som tidigare talare har sagt. Hos svenska folket med sitt engagemang och stöd för FN finns en ständig uppmärksamhet på vad FN gör. Med vår plats i FN:s säkerhetsråd sedan ett år tillbaka känner vi ett ännu större ansvar för att FN skall klara av alla kriser och konflikter runtom i vår värld. Därför känner vi en stor frustration över återkommande rapporter om fruktansvärda massakrer på civila i Algeriet och Rwanda, bristen på respekt för mänskliga rättigheter runtom i världen liksom tilllämpningarna av dödsstraffet. Jag räknar bara upp de tre stormakterna USA, Kina och Ryssland, men det äger rum i många, många fler länder. Utrikesministern tar särskilt upp detta i sin deklaration, och det är bra. Det är bra om vi alla står bakom ett totalt avskaffande av dödsstraffet. Vi som är folkvalda måste vara tydliga, eftersom det uppenbarligen finns en opinion även i vårt land för att vi skall införa dödsstraff eller ger stöd för dödsstraff. Det är viktigt att vi är mycket tydliga. Ett lyckosamt fredsfrämjande och fredsfördjupande arbete, som är FN:s främsta uppgift, kräver ett bredare säkerhetspolitiskt synsätt. Hållbar säkerhet bygger vi genom att bekämpa fattigdom och orättvisor, genom att värna demokrati, jämställdhet och hushållning med jordens resurser och genom att konsekvent driva kravet på militär nedrustning. FN behöver reformeras för att bli mer kraftfull, och den nye generalsekreteraren har satt igång ett förtjänstfullt arbete. Men också synen på ett globalt samarbete håller på att ändras. Marknadskrafterna kan inte lösa de grundläggande orättvisorna mellan rika och fattiga. Vi har tidigare debatterat, och det vill jag upprepa, att FN borde ges rätt att uttaxera resurser från finanskapitalet för att fördela också till dem som inte kunnat utnyttja globaliseringens möjligheter. Fru talman! Genom medlemskapet i Europeiska unionen har Sverige fått ytterligare möjligheter att agera internationellt. Grundtanken för EU-samarbetet är att skapa fred genom att knyta länder närmare varandra och därigenom förhindra att nya krig utbryter. Vårt medlemskap i Europeiska unionen har gett oss nya instrument för samarbetet både inom Europa och med länder utanför Europa. Det utrikespolitiska samarbetet skärps genom Amsterdamfördraget och blir förhoppningsvis mer effektivt. Utrikespolitiken inom EU har i det praktiska arbetet mjukats upp även om det också i fortsättningen kommer att vara ett mellanstatligt samarbete där länderna i viktiga frågor har vetorätt. Vi skall också komma ihåg att en framgång för Sverige och Finland är att man i Amsterdamfördraget också inkluderat de s.k. Petersbergsuppgifterna, de fredsfrämjande uppgifterna. Nästa viktiga steg är utvidgningen av EU till att omfatta länder i Öst och Centraleuropa. De ansökande länderna, som är unga demokratier, har en tuff tid framför sig och behöver vårt stöd i sin förberedelse för och vid sitt inträde i unionen. Centerpartiet anser att Sverige tillsammans med Danmark och Finland tydligt måste fortsätta att arbeta för att välkomna kandidatländerna att kunna bli fullvärdiga medlemmar. Det innebär också att de länder som söker medlemskap skall respektera de mänskliga rättigheterna. Här är det tydligt att vi skall visa att också Turkiet skall uppfylla detta krav, ett land som har ett medlemsperspektiv i sitt arbete. Fru talman! Det nordiska samarbetet är och förblir en grundpelare i Sveriges internationella kontakter. Det mångåriga samarbetet mellan Nordens regeringar och parlament är en förebild för flera regioner i Europa. Detta samarbete har under årens lopp spelat en viktig säkerhetspolitisk roll utan att säkerhetspolitik har hört till agendan. Det nordiska samarbetet måste fortsätta för att stimulera till kunskap och förståelse mellan länderna och stärka den nordiska samhörigheten. En starkare nordlig dimension har tillförts EU samarbetet genom att Sverige och Finland blivit medlemmar. Därigenom har ett fördjupat samarbete inom Barentsregionen påbörjats. Det är av stor betydelse att länka EU:s ekonomiska styrka till de väl upparbetade kanalerna för samarbete i Norden, runt Östersjön och i Barentsregionen. I Barentsregionen och på Kolahalvön finns miljöproblem som inte kan lösas utan ett aktivt engagemang från EU. Jag tänker särskilt på ansamlingen av radioaktivt avfall och kärnvapen i och runt Murmansk som är mer än ett potentiellt hot mot säkerheten i vår region. Att arbeta gemensamt med miljö, ekonomi och sociala frågor är mycket betydelsefullt för en god utveckling i Europa men också i Norden. Centerpartiet anser att det nordiska utbytet med våra baltiska grannländer bör fördjupas. Miljöproblemen runt Östersjön kan vi bara minska genom gemensamma ansträngningar länderna emellan. Sverige och svenska institutioner, organisationer, partier, kommuner och landsting kan också ge stöd med erfarenheter för att bygga upp och stärka demokratin. Mångfalden av samarbetsorganisationer bland Europas länder är bra. Det visar respekt för att varje land själv skall ha rätt att välja grad och omfattning av samarbete med andra länder. Det gäller också oss. Sverige skall värna sin militära alliansfrihet och sitt självständiga försvar. Vår militära alliansfrihet ger oss en styrkeposition i det europeiska samarbetet. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle inte gagna vare sig oss eller länderna i vårt närområde enligt Centerpartiets uppfattning. Rätt utnyttjat kan den svenska militära alliansfriheten vara en stor tillgång i byggandet av en alleuropeisk säkerhetsordning. Det nyligen instiftade Euroatlantiska partnerskapsrådet kan bli en ny mötesplats för planering och samordning av internationella insatser, som inriktas på konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser. PFF, partnerskap för fred, blir det samarbetsorgan som samövar och förbereder insatserna. Men framför allt bygger en fredligare framtid på demokratisk utveckling och på jämnare ekonomiska och sociala villkor i länderna. I relationen med Ryssland är det ytterst viktigt med en fortsatt politisk dialog. EU bör arbeta vidare med olika avtal som finns med Ryssland. Natos och Rysslands särskilda ramöverenskommelse från i somras är oerhört viktig. Det gäller att vi som politiska partier, men också organisationer och näringsliv, stöds och uppmuntras till ökade kontakter med Ryssland. En rysk demokratisk utveckling med en stabil ekonomi och ett samhälle med minskade ekonomiska och sociala klyftor är den bästa säkerhetsgarantin både för Sverige, Norden och Europa. Fru talman! Centerpartiet anser att Sverige aktivt bör delta i att bygga upp ett alleuropeiskt säkerhetsbygge. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har 55 medlemsländer och arbetar med konfliktförebyggande arbete, men har också möjlighet att ingripa i länders inre angelägenheter. Man arbetar med att bygga upp det civila samhället, stärka demokratin och svara för rustningskontrollen. Centerpartiet ser Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa som det bäst lämpade samarbetsorganet när det gäller att fungera som alleuropeiskt organ. Man kan också arbeta tillsammans med EU och Nato. Samarbetet i det forna Jugoslavien visar detta. Ett annat exempel kommer från våren 1997. Då prövades samarbetet på nytt i Europa genom den uppkomna krisen i Albanien. Här tydliggjordes det hur en ekonomisk kollaps i ett land ledde till starka interna spänningar som såg ut att kunna leda till en väpnad konflikt med spridning till omkringliggande länder. Redan den spänning som uppstod innebar stora flyktingströmmar, inte minst till Italien. OSSE, EU och Europarådet gjorde snabba insatser och kunde medverka till att krisen avvärjdes. Krisen i Albanien visade vikten av ett brett säkerhetspolitiskt perspektiv där också ekonomiska och sociala klyftor kan leda till väpnade konflikter. OSSE har också en parlamentarisk församling med representation från Sveriges riksdag. I höstas ordnade OSSE:s parlamentariska församling en stor konferens där man samlade alla regionala ekonomiska samarbetsorganisationer som finns bland OSSE:s medlemsländer. Jag vill tala om att en av de modeller man diskuterade för sitt samarbete var Nordiska rådet. Det fördes fram ett mycket starkt önskemål om att också regeringsrepresentanterna inom OSSE i mycket större utsträckning skall diskutera den ekonomiska dimensionen i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Därför skulle jag vilja fråga utrikesministern hur hon och regeringen ser på möjligheterna till och vikten av att också inom OSSE stärka den ekonomiska dimensionen och göra OSSE mer operativt. Utgångspunkten är att man skall bli mer slagkraftig och kunna möta de ekonomiska orsakerna till konflikter.

Fru talman! Vi lever i en föränderlig tid. Hur snabbt allting utvecklas och hur genomgripande omvärldsförändringarna är, inte minst inom utrikespolitikens område, blir mycket tydligt och synligt om man gör en kort tillbakablick i tiden. Låt oss stanna upp litet grand inför hur situationen var vid den utrikespolitiska debatten för endast tio år sedan. I 1988 års utrikespolitiska deklaration uppehöll sig dåvarande utrikesministern bl.a. vid den fortsatta främmande undervattensverksamheten i vårt sjöterritorium. Utrikesministern slog med skärpa fast följande: "Sverige kommer aldrig att acceptera kränkningar av sin territoriella integritet. Regeringen ser därför med största allvar på kränkningarna av svenskt territorium." Den fortsatta debatten handlade mycket om just detta. Glädjande nog är ubåtskränkningar inte något som präglar dagens utrikespolitiska debatt. Det fanns inte ett ord om några ubåtskränkningar i utrikesministerns deklaration här i dag av naturliga skäl. Redan i inledningen av sitt anförande framhöll utrikesministern följande: Sveriges egen säkerhetspolitiska situation har förmodligen aldrig varit bättre. Vi gläder oss åt det. Vad gäller Sveriges förhållande till den europeiska gemenskapen deklarerade utrikesministern för tio år sedan helt kort och definitivt följande: "Den bedömning som gjordes 1971, att medlemskap i EG inte var förenligt med neutralitetspolitiken, står fast." Så lät det då, för enbart tio år sedan. Sedan var Europadebatten vid det tillfället i stort sett avklarad från socialdemokratiskt håll. Vad utrikesministern då föga anade, och än mindre kunde veta, var att Sveriges statsminister endast två år senare skulle lämna in Sveriges medlemskapsansökan till EU och att Sverige, efter ytterligare några år, var fullvärdig medlem av den europeiska gemenskapen. Låt mig lyfta fram ytterligare ett citat som visar på vilken genomgripande förändring som ägt rum under senare år. Jag läser ur protokollet från 1988: "I Sydafrika har förföljelsen av motståndarna mot apartheid trappats upp. De demokratiska krafterna drabbas av undantagstillstånd, mötesförbud och presscensur. Fackliga och politiska ledare hålls fängslade, många av dem utan att anklagas eller åtalas för något brott." Utrikesministern slog fast: "Sydafrikas politik är ett hot mot internationell fred och säkerhet." Citaten visar i blixtbelysning vilken föränderlig värld vi lever i och hur förändringsarbetet mognar fram till positiv utveckling och en, förhoppningsvis, något säkrare värld. Vi kan glädjande konstatera följande: I dag är det tyst om ubåtskränkningar i våra farvatten. I dag deltar Sverige som fullvärdig medlem i det gemensamma Europasamarbetet inom EU. Tillsammans med de övriga EU-länderna är Sverige med och bygger upp ett säkrare Europa - en europeisk union som ständigt växer genom att man tar med nya medlemsländer i sin samarbetskrets. I dag är Sydafrika en demokratisk stat som, i stället för att vara ett hot mot freden, på ett konstruktivt sätt är en drivande kraft och stabiliserande faktor i utvecklingsarbetet i Afrika. Gränser bryts ned, samarbete äger rum på olika nivåer och mötesplatserna blir alltfler. Demokratin har under det gångna decenniet fått fotfäste i land efter land. Grundbulten i det globala freds och utvecklingssamarbetet är demokratin - det enda styrelseskick som ger frihet och utrymme för mänsklig skaparkraft, trygghet och grund för mänskliga rättigheter. Demokrati och mänskliga rättigheter är nödvändiga förutsättningar för fredlig och mänsklig utveckling. Demokratin är det enda styrelseskick som ger möjlighet att lösa konflikter med fredliga medel. Det gäller konflikter såväl inom länder som mellan länder. Att demokratier inte startar krig med varandra bygger på det enkla faktum att människorna, medborgarna, inte vill ha krig. De väljer bort det i fria val. Fru talman! Naturligtvis finns det alltför många undantag från den optimistiska och positiva bild jag här lyft fram. Jag behöver bara påminna om Algeriet, Zambia, Östtimor, etc. för att vi snabbt skall bli påminda om helt andra förhållanden, en helt annan verklighet. Ett av de områden jag här räknat upp behandlades också i den utrikespolitiska debatten för tio år sedan, nämligen Israel-Palestina-frågan. När jag läser i protokollet om detta kan jag snabbt konstatera att inläggen i utrikesdebatten då i stort sett skulle kunna göras även i debatten i dag. Tyvärr ser vi i Israel-Palestinakonflikten exempel på förhållanden som fortfarande i hög grad präglas av låsta positioner. Visst har vi under 90-talet kunnat känna viss optimism och tillförsikt inför ett närmande av en lösning. Åtminstone några steg i den riktningen har under perioden tagits. Men dessa har förbytts i nya bakslag för fredsprocessen. Och i dag har det än en gång gått grus i förhandlingsmaskineriet. Vad Israel och Palestina måste genomgå och förverkliga för att lyckas i sin strävan att permanent lösa konflikten är det parterna i Sydafrikakonflikten genomgått och genomgår, nämligen en försoningsprocess. Utan ett sådant statsmannaskap som det Nelson Mandela och F W de Klerk uppvisat i Sydafrika kommer ingen lösning till stånd i Mellanösternkonflikten. FN:s resolutioner 181, 242, 338 och 425 är den grund på vilken förhandlingarna måste genomföras. Dessa resolutioner måste respekteras av de inblandade parterna. Det innebär bl.a. försäkran om Israels rätt till säkra och erkända gränser liksom palestiniernas rätt till en egen stat. Respekten för detta är grunden och förutsättningen för en permanent lösning. Fru talman! Flera av de oroliga områden jag tidigare nämnt och där stort mänskligt lidande förekommer, såsom Algeriet, Bosnien, Sri Lanka, Somalia, Rwanda, Burundi, osv., är inte krishärdar i första hand mellan stater utan inom ländernas egna gränser. Alltmer av det våld och lidande vi dagligen får rapporter om, och som vi alla upprörs av, är just av den karaktären. Vi måste därför allvarligt diskutera hur vi genom det internationella samfundet skall kunna reagera och agera för att finna vägar för att minska det lidande och våld människor utsätts för. Förenta nationernas främsta roll uppfattas väl av de allra flesta av oss vara att skapa förutsättningar för fred länder emellan. Men det blir allt tydligare att FN:s främsta roll i framtiden mycket väl kan komma att bli att förhindra inbördeskrig. Jag vill i detta sammanhang påminna om att FN stadgans portalparagraf inte i första hand talar om länder utan just om folk. De första raderna i FN "Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släkted undan krigets gissel - förena våra krafter till upprätthållande av internationell fred och säkerhet - har överenskommit att förena våra ansträngningar för att förverkliga dessa syften." Lägg alltså märke till att det talas om "nationernas folk", inte nationerna i sig. På grund av att regeringar vägrar att se någon inblandning i respektive lands inre angelägenheter försvåras FN:s möjligheter att agera. Detta är ett växande problem för FN och därmed för oss som vill se ett handlingskraftigt FN. Carlsson-Ramphal-rapporten Vårt globala grannskap tar upp just detta dilemma till diskussion och förslag. Författarna till rapporten skriver att begreppet global säkerhet måste breddas från sin fokusering på staters säkerhet till att omfatta säkerhet för människor. Just begreppet "säkerhet för människor" innebär att global säkerhet sträcker sig utöver skydd för gränser mellan stater, styrande eliter och statsintressen. Det innefattar skydd för människor. Det är sannolikt att världen under kommande år framför allt kommer att plågas av våldsutbrott inom länder, och då kan inte FN vara bakbundet och förhålla sig passivt utan måste kunna agera. Det är också något som vi ofta hör när rapporter om människors lidande, exempelvis det som nu sker i Algeriet, når oss. Människor frågar: Varför gör inte FN något? Precis som rapporten från kommissionen för globalt samarbete påpekar måste FN göra skyddet av människor och deras säkerhet till ett mål för global säkerhetspolitik. Sverige är inte enbart medlem av FN utan har i dag också en plats i säkerhetsrådet. Med det som bakgrund samt med förre statsminister Ingvar Carlsson som medförfattare till rapporten Vårt globala grannskap borde Sverige vara drivande i denna fråga. Vilka, om några, åtgärder har utrikesministern vidtagit eller ämnar hon vidta för att låta säkerhetsrådet bemyndiga agerande i situationer inom länder där människors säkerhet är allvarligt kränkt, där människor i tusental och åter tusental lemlästas och mördas, såsom fallet är i en del av de länder jag tidigare nämnt? Fru talman! Folkpartiet välkomnar att den svenska regeringen i praktiskt handlande har varit snabbare än i den inhemska retoriken vad gäller ett allt närmare samarbete med det nya Nato som är på väg att växa fram. Sveriges mycket gynnsamma säkerhetspolitiska läge skulle i sig inte förbättras genom ett isolerat svenskt medlemskap i Nato. Däremot ökar stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen, vårt säkerhetspolitiska närområde, i takt med att de baltiska staterna integreras i olika europeiska samarbetsforum, särskilt EU och Nato. Ett baltiskt Natomedlemskap ökar förutsägbarheten i vårt säkerhetspolitiska närområde. Därför ligger det i vårt egenintresse att de baltiska staterna så snart som möjligt kan bli medlemmar också i Nato, alldeles oavsett vår egen alliansfrihet. Det bör vi också kunna säga klart och tydligt. När det kalla kriget ligger bakom oss finns inget krav på tystnad i den säkerhetspolitiska debatten. Vi måste ha en handlingsberedskap för det nya som händer. Regeringen verkar också i praktisk handling ha gått in för detta. Om den svenska opinionen är dåligt förberedd på en sådan debatt är det dags för regeringen att också visa detta i en öppen och förutsättningslös diskussion. Till slut, fru talman! Klockan kvart i två natten till onsdagen i förra veckan avrättades Karla Faye Tucker, 38 år gammal, i fängelset i Huntsville i Texas, USA. Trots att protester kom från hela världen nådde de aldrig in bakom fängelsemurarna. Karla Faye Tuckers sista ord innan hon dog var "Jag älskar er alla". I år är det 50 år sedan FN antog förklaringen om de mänskliga rättigheterna. De länder som fortfarande tillämpar dödsstraffet måste inse att det nu är dags att gå från ord till handling och innan millennieskiftet år 2000 upphöra med detta ovärdiga sätt att straffa människor.

Fru talman! Utrikesministern! Kolleger här i riksdagen och ni som på läktaren och hemma på TV följer den här debatten! Jag vill gärna säga till er som lyssnar på TV att om ni har synpunkter till mig eller oss andra som är med i den här debatten är vi mer än glada om ni hörs av så att vi kan utveckla arbetet på det utrikespolitiska området. För att se in i några aspekter i framtiden behöver vi inga projektioner från superdatorer. Mycket av nästa millennium kan ses i hur vi behandlar våra barn i dag. Morgondagens värld må influeras av vetenskap och teknologi, men mer än någonting annat tar den redan form i våra barns kroppar och sinnen. Så skriver FN:s generalsekreterare Kofi Annan i förordet till årsboken Tillståndet för världens barn, som Unicef, FN:s barnfond, ger ut varje år. Det är för mig utgångspunkten när vi diskuterar framtiden och hur den skall formas på olika områden. I dag gäller det framför allt utrikespolitiken. Vi närmar oss slutet på en valperiod och skall blicka framåt. Det var dock en nyttig genomgång som K-G Biörsmark gjorde av hur vi och den dåvarande regeringen såg på världen 1988. Jag tror att det är viktigt att vi ser bakåt för att fundera på vad vi skall göra framåt. Jag vill peka på något av vad Sverige har uppnått under de senaste åren som är betydelsefullt på det internationella området. Inledningsvis vill jag dock uttrycka en viss allmän oro över utrikesministerns tal och att störst tonvikt där läggs på Europa och europeiska frågor. Det samarbete som bedrivs mellan Östersjöstater och kring Barents hav samt det nordiska samarbetet är betydelsefullt, framför allt på miljöområdet. Det är naturligtvis också roligt att Sverige där spelar en uppenbart positiv roll. Men likafullt anser jag att det är mer väsentligt att lyfta fram hur världen ser ut i stort och inte uppehålla sig huvudsakligen vid Europa. Om man nu skall uppehålla sig huvudsakligen vid Europa saknar jag en jämförelse från utrikesministern med länder som Frankrike och England, där vi har vänsterregeringar. I Frankrike har det t.ex. precis debatterats och lagstiftats om 35 timmars arbetsdag. Där har vi ett lysande exempel som Sverige borde kunna följa efter. Fru talman! Vad är det då som har varit uppe under senare tid? Den största framgången för Sverige under senare tid är att vi kom med i säkerhetsrådet. Sverige har dessutom uppenbart gjort ett bra arbete där. Men utrikesministern har själv i andra sammanhang framfört hur svårt det är att arbeta i säkerhetsrådet. Jag saknar en del av den problematiken. Jag vill också peka på det internationella förbud mot antipersonella minor som vi har lyckats få igenom. Det är en annan stor framgång på ett område där man för några år sedan inte såg några möjligheter att nå framgång. Personligen vill jag gärna också framhålla fredsöverenskommelsen i Guatemala. Den har stor betydelse inte bara för Guatemala utan för regionen och är ett exempel på att fred är möjligt. Men med tanke på framtiden är det viktigt att se vad regeringen vill framöver. Vad presenterar man inför valet på det utrikespolitiska området? För min del är det naturligtvis också viktigt att presentera vad Vänsterpartiet vill och vad vi vill framföra till väljarna i valet. Utrikesministern tar självklart upp den största och mest aktuella frågan inom EU under många år framöver: östutvidgningen och de krav på reformering inom EU som påskyndas genom denna. Vad det gäller andra lika väsentliga frågor som EU, Amsterdamfördrag, Schengenavtal och EMU kommer de att behandlas framöver i andra debatter, och beslut kommer att fattas här i riksdagen. Men jag måste ändå fråga regeringen: Varför vänta med folkomröstningen om EMU? Varför denna ängslan och vånda? Och jag måste faktiskt instämma i Göran Lennmarkers fråga: Vad menar regeringen med att säga att Sverige kommer att bidra till att EMU blir framgångsrikt? Vad innebär det? Jag saknar också någon kommentar om det brittiska ordförandeskapet och Sveriges framförhållning inför vårt ordförandeskap. Vad är det för frågor vi framför allt vill lägga fokus på? Vad det gäller Vänsterpartiet utgör internationell solidaritet och rättvisa tillsammans med feminism och miljöhänsyn grunden för vår politik. På kongressen i Luleå i januari lade vi fast kursen för vad vi särskilt vill lyfta fram. Vi pekar på den orättvisa fördelningen av resurser i världen, alla barns rättigheter och kvinnokampen. För Vänsterpartiet är det svenska engagemanget i FN och regionala organ som Europarådet och OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete, självklart. Därför blir jag överraskad över att regeringen inte mer problematiserar FN-medlemskapet. Det fanns en intressant artikel i UD:s egen tidskrift i februari som just belyste svårigheten att få igenom nödvändiga reformer och, naturligtvis, att USA inte betalar sina skulder. En annan fråga vi diskuterat tidigare är kvinnounderskottet i FN och bristande fokus på kvinnors rättigheter. Vänsterpartiet säger på samma självklara sätt nej till svenskt medlemskap i Nato, som är en militärallians, av samma skäl som regeringen redovisar och precis som en majoritet av svenska folket. Jag delar utrikesministerns glädje över att Ryssland ändå vill vara med i praktiskt samarbete med Östersjöländer och att man har tecknat avtal med Nato. Jag vill dock påpeka att jag till skillnad från Göran Lennmarker och andra anser att Natoutvidgningen utgör ett hot mot det fredliga samarbetet med Ryssland. Jag vill också från Vänsterpartiets horisont lyfta fram nedrustningen. Vi vill bidra till den genom att säga nej till svensk vapenexport. Hur en socialdemokratisk regering aktivt kan sälja JAS-plan till Chile är för mig en gåta. Och där är vi knappast ensamma. Det är många enskilda och ideella organisationer som har reagerat oerhört starkt. Vad Chile och många andra länder i Latinamerika behöver i dag är stöd för demokratisk utveckling och ett ökat utbyte vad gäller handel, kultur och idrott - inte ökad vapenarsenal. Därför säger Vänsterpartiet nej till JAS-plan till Chile och upprustning i Latinamerika. Vad det gäller Guatemala och fredsavtalet är det nödvändigt att detta följs upp. Vi hade nyligen besök från den f.d. gerillan, URNG, och ett vänsterparti, Frente Democrático, från Guatemala, som just understödde behovet av fortsatta insatser när man nu vill byta krig mot fred och utveckling för hela Guatemalas befolkning. Där är man angelägen om att Sverige finns med. Ytterligare en fråga är Palestina och Mellanöstern. Mellanöstern är en krutdurk där risken för regelrätt krig inte kan uteslutas. Utrikesministern säger att Israels befolkning har rätt till säkra och erkända gränser. Men så länge Israel trotsar folkrätten, utestänger palestinier från Jerusalem helt i strid mot FN resolutioner och fortsätter att bygga ut bosättningar på ockuperad mark kan ingen varaktig fred uppnås. Jag välkomnar att regeringen talar klartext vad det gäller den konflikten, att man kräver att Israel respekterar folkrätten och att palestinierna har rätt till en egen stat. Västra Sahara är ett område som sedan 1975 är ockuperat av Marocko. Det är den sista kolonin i Afrika. Nu ser vi äntligen ljuset vad det gäller Västra Sahara, med den folkomröstning som skall äga rum nu i december. Här är det viktigt att Sverige ger stöd - både till själva omröstningen, så att det blir ett val som går korrekt till, och till insatser för att bygga demokratin och främja utvecklingen efter själva folkomröstningen. Östra Timor har en liknande situation som Västra Sahara. Det är ockuperat av Indonesien, som tog över efter Portugal. Där har övergreppen mot mänskliga rättigheter pågått under lång tid. Förtrycket är hårt. Den öppning många av oss hoppades på i och med nobelpriset till biskop Belo och Ramos Horta har vi ännu inte sett till. Här menar Vänsterpartiet att regeringen på ett mycket kraftfullare sätt i säkerhetsrådet och andra internationella fora skulle kunna driva på för att invånarna på Östra Timor själva skall få avgöra sin framtid. Jag vill också peka på kurdernas rättigheter samt situationen på Kuba, som befinner sig i blockad sedan mer än 30 år från stormakten USA. Latinamerika till träff med EU:s handels och utrikesministrar här i maj för att diskutera de här viktiga frågorna med EU utgår jag från att inbjudan också gäller Kuba. För Vänsterpartiet är biståndet en annan sådan kärnfråga. Där har vi länge tillsammans med andra partier drivit frågan om enprocentsmålet. Men det i sig är inte tillräckligt. Det är självklart ett effektivt bistånd, ett bistånd där pengar inte går till korruption eller lyxkonsumtion. Vi stöder kampanjen för Jubel 2000, som kyrkor och andra organisationer har initierat. Det kan inte vara något hinder att en regering går med i den kampanjen. Jag tror att den svenska regeringen skulle välkomnas i den internationella kampanjen för skuldbefrielse för de fattiga länderna i världen. Biståndet är vårt internationella samarbete och den nya ingången till partnerskap. Här har regeringen starkt stöd från Vänsterpartiet och många andra. Det gäller inte bara ett bistånd till fattiga länder, utan ett förhållande där vi kan ta emot kunskaper och ha ett utbyte. Därför ser vi fram emot skrivelsen om Afrikapolitiken. Mänskliga rättigheter har flera talare varit inne på. Det är särskilt väsentligt i år när det är 50-årsjubileum för MR-kommissionen. Men vi har också FN:s kommission i Genève i mars 1998. Jag undrar: Vilka prioriteringar gör regeringen där? Man kan naturligtvis undra varför vårt statsöverhuvud väljer att göra besök i Pakistan, ett land som mycket har blivit känt genom barnarbete, förföljelse av muhajer och andra minoriteter. På MR-området finns det många olösta problem att ta upp i Genève och under hela året. Vi har Kina, Burma, Turkiet, Iran, Colombia, Mexiko, Peru, Algeriet. Listan kan göras oerhört lång. Det är viktigt att man stadgar både folkens rättigheter att leva i fred och att ha tillgång till det som FN stadgar om rätten till mat, utbildning, hälsa och bostad. Men också de individuella rättigheterna måste finnas med, människors rätt till yttrandefrihet och att bilda partier. Det är också viktigt att Sverige med kraft driver frågan om att avskaffa dödsstraffet. Bland de övergrepp mot mänskliga rättigheter som pågår runt om i världen på grund av religion, åsikter, sexuell läggning eller kön måste man också särskilt framhålla övergreppen mot kvinnor, som sker systematiskt i vissa länder. I Iran stenas kvinnor för otrohet. I Afghanistan förvägras kvinnor sina rättigheter och förtrycks just därför att de är kvinnor. Valutakrisen i Ostasien har kommenterats av flera talare. De som tidigare hyllade de s.k. tigerekonomierna och då inte ansåg att det var så betydelsefullt att det rådde brist på demokrati i de länderna, hur ser man i dag på den frågan? Krisen med Irak är ett sådant område som vi alla måste kommentera. Självklart är vi alla oroade över Saddam Husseins roll i världen, där krig kan hota på nytt från hans sida. Men jag undrar ändå, lösningen kan inte vara att vi faller in i USA:s fotspår och accepterar krigföring, att FN skulle gå i bräschen för någonting sådant eller accepterar att USA tar sådana initiativ. Från Sveriges sida kan vi inte ha en sådan undfallande attityd. Man har ju sagt att så länge OS pågår i Japan blir det inget anfall. Då kanske vi skulle börja önska oss ett ständigt OS, så att vi slapp att över huvud taget fundera i de banorna. Jag tror att det är viktigt att Sverige som har framstående diplomater använder dem till det de är avsedda för, nämligen att bedriva diplomati, inte till att understödja krigshot. Fru talman! Världen har krympt, men klyftorna har ökat. Jag tycker inte att utrikesministern talar tillräckligt tydligt om globalisering och de växande orättvisor vi har runt om i världen. Vi har den s.k. globaliseringsfällan som man talar om, ett femtedelssamhälle där 20 % kommer att leva väl och 80 % i fattigdom. Var de fattiga finns vet vi alla. De finns i Europa, men de finns framför allt i Latinamerika, i Asien och i Afrika. Över 200 miljoner barn under fem år i utvecklingsländer är i dag undernärda. Undernäring bidrar till att mer än hälften av de 12 miljoner barn som dör före fem års ålder gör det på grund av undernäring. Därför måste vi i anslutning till det Kofi Annan säger i Unicef:s årsskrift konstatera att "Världen vet vad som behövs för att få slut på undernäring. Med en stark grund i samarbete mellan lokalsamhällen, frivilliga organisationer, regeringar och internationella aktörer, kan framtiden - och våra barns liv - ta den skepnad vi vill och som de förtjänar, av hälsosam tillväxt och utveckling, ökad produktivitet, social jämlikhet och fred." Undernäring, svält, analfabetism och barnadödlighet är inga naturkatastrofer, det är något vi kan avvärja.

Fru talman! Våra åhörare på läktarna! Utrikesministern säger i sin inledning att bakom oss ligger två världskrig och oräkneliga regionala konflikter, kolonialism, folkmord och historiens skamfläck - förintelsen. Spekulationer och rädsla för ett tredje världskrig har också kommit till uttryck internationellt sedan USA beslutat sig för en hårdare linje mot Saddam Hussein, en linje som kan innebära väpnade anfall mot Irak. USA får Englands stöd. Tyskland ställer flygplatser till förfogande. Men i övrigt är det inte säkerhetsrådets linje. Anfallen skulle riktas mot de platser och de presidentpalats där man tror att Irak har sina förintelsevapen deponerade eller där man tillverkar dem. Frågan är hur effektivt det egentligen skulle vara. De nu förbjudna vapeninspektörerna från FN har berättat om snabba omflyttningar av vapenarsenaler och ständiga försök att dölja all förbjuden nyproduktion. Och om man väl lyckas lokalisera ett mål kommer sköldar av människor att finnas runt det. Vi hade sådana människosköldar under en tid i Bosnienkriget också. FN-sanktionerna har vidmakthållits, men humanitär hjälp har undantagits från dem. Man har tillåtit Irak att byta olja mot mat. Egendomligt nog har man inte från irakisk sida utnyttjat bytesmöjligheterna fullt ut, vilket för de flesta av FN:s medlemsländer är svårt att förstå. Även land med slutna gränser brukar öppna dem när det gäller hjälp till en svältande befolkning. Men hunger tillsammans med terroraktioner, som slår till på ett till synes irrationellt och oberäkneligt sätt, har alltid tillhört grundpelarna i diktaturer. Det är förmodligen en av förklaringarna. De närmaste två veckorna blir avgörande för USA:s handlande, kan man läsa i amerikansk press. Men en fråga som förmodligen påverkar USA är: Hur ställer sig Iraks grannar? Hur ställer sig arabländerna runt Persiska viken till ett militärt ingripande, grannar som kan nås av Iraks långdistansmissiler, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen? Miljöpartiet menar att det är avgörande att inte frångå FN-stadgans första ord: "Vi de förenade nationernas folk, besluta, att rädda kommande släktled undan krigets gissel." Vi menar också att krig och våld aldrig får bli ett naturligt sätt att lösa konflikter. Att Kofi Annan dubblar summan som Irak får använda till mat och medicin fokuserar att den humanitära vägen mellan länder aldrig får stängas. Amnesty International publicerade strax före jul en rapport om situationen i Algeriet. Där anklagar man också FN för passivitet i Algerietkrisen samtidigt som landet självt framhåller att det politiska och militära våldet är en intern angelägenhet. Det gamla Nationernas förbund som bildades efter första världskriget för att undvika krig i framtiden hade som grundtanke ett slags gemensamt internationellt säkerhetssystem. FN:s målsättning är i dag, liksom NF:s en gång var, att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att undanröja hot mot freden. Detta står bl.a. i Mellan första och andra världskriget gick det 26 år. I dag är det 50 år sedan det sista världskriget slutade. Utan FN hade siffran förmodligen varit lägre. Kritiken mot FN för bristande effektivitet och för stor och tungrodd administration har varit hård. Förväntningarna på den nye generalsekreteraren var högt ställda när det gällde förenkling och reformering av systemet. En ständigt återkommande fråga är sammansättningen av säkerhetsrådet och rätten till veto för vissa medlemmar. Endast de permanenta medlemmarna - mig veterligt - verkar vara nöjda. I regeringsdeklarationen i dag talar ministern om att regeringen kommer att verka för införandet av ett nytt finansieringssystem som ger större förutsägbarhet och jämnare bördefördelning. Är det fråga om nya pengar? Är det ett tillskott som behövs eller en omfördelning av den pott som redan finns? Ett förslag som Miljöpartiet ofta har tagit upp i FN-debatter är att belägga internationella valutatransaktioner med en avgift som skulle utnyttjas av FN. Det vore en ganska naturlig avgift, eftersom alla länder är inblandade i transaktioner av det slaget. Ministern tar också upp Förenta staternas betalningsovilja som ett hot mot reformarbetet. I en värld där ekonomiska framgångar och agerande på världsmarknaden får allt större utrikespolitisk betydelse är det förvånande att USA:s betalningsvägran ännu inte inverkat på dess politiska inflytande i FN och representation i FN:s olika organ och styrelser. Sverige har ytterligare en period som ordförande i säkerhetsrådet. I EU-sammanhang hör vi ofta talas om de olika ordförandeländerna och vilka prioriteringar av frågor man förväntar sig att de skall driva under sin period. Vilken är Sveriges speciella handlingsplan för resten av tiden i säkerhetsrådet - speciellt under ordförandetiden? Amnesty International krävde FN-initiativ i Algerietkrisen. I en tidningsartikel talas det om följande: "Nya terrordåd i Alger den gångna helgen var de blodigaste på fem år. Uppemot 100 personer dödades." Samma artikel talar om 42 dödsoffer för en bilbomb och att för 35 av de skadade är tillståndet kritiskt. Den just citerade artikeln är från den 22 januari 1997. Den är alltså mer än ett år gammal. Liknande rubriker har vi kunnat läsa nästan varje dag i över ett år. Regeringsdeklarationens sex rader talar om en nödvändig kraftsamling mot den fega och chockerande terrorismen i Algeriet. Mer än 70 000 har dödats. Frågan är hur många som ställs till svars för dåden. De fall vi hör talas om i Algeriet gäller civilbefolkningen. Men terrorism är sällan en nationell angelägenhet. Internationell terrorism har ett nätverk som står till olika terrorgruppers förfogande när det gäller att skaffa fram gömställen för jagade terrorister, att utbilda i olika aktiviteter och att låna ut terrorister från ett land till ett annat om förstärkning behövs. Nu när Sverige är med i säkerhetsrådet, är det inte dags att verka för att en internationell FN-kommission sänds till Algeriet för att utreda vem som ligger bakom massakrerna och få stopp på dem? Frågetecknen och de uttalade anklagelserna om vem som ligger bakom har med tiden blivit många. Det handlar också om brott mot en FN-konvention. Det kan inte heller vara en nationell angelägenhet. Andra länders vägran att släppa in FN:s undersökningskommissioner har resulterat i embargon, sanktioner och frysning av ett lands tillgångar utomlands. Detta har satt press mot regimer som tillåter brott mot mänskliga rättigheter. Jag instämmer i den fråga som redan ställts här: Hur tänker utrikesministern agera i säkerhetsrådet när Algerietfrågan skall diskuteras? Det Demokratiska Förbundet, en klar majoritet. Men militärjuntan fängslade snabbt de ledande oppositionspolitikerna som fortfarande var i frihet. Juntan sitter kvar vid makten. Det kallas för stolen elections. Ett val har gått rätt till men den sittande regeringen stjäl valresultatet och sitter kvar i sin maktställning. I år går Västsahara till val. Vi har hört att regeringen stöder valet på olika sätt. Bl.a. skall valobservatörer vara på plats två veckor före valet. Här vill jag vädja till utrikesministern att valövervakarna får stanna kvar till efter valet så att risken för stolen elections inte förekommer. Utrikesministern nämner också Barentssamarbetet. Vid Barents hav, på Kolahalvön och i Murmansk finns oerhörda mängder farligt radioaktivt material. Det är en viktig fråga för Sverige. Det hotar vår egen överlevnad och vår egen miljö. Vi är tveksamma till regeringens agerande. Statliga SKB deltar i ett projekt där man föreslår upparbetning av kärnbränsle i stället för att ta hand om det på ett säkert sätt. Materialet blir farligare, med risk för smuggling och konflikter, och det bryter mot svensk princip om icke-upparbetning. Är en flyttning av avfallet till en upparbetningsanläggning i mellersta Ryssland - en anläggning som Greenpeace har kritiserat hårt - vad ministern vill med Barentssamarbetet? Miljöpartiet är ett EU-kritiskt parti. Men för oss är det självklart att länder som vill gå med i EU får göra det efter en folkomröstning. Dessa länder måste visa respekt för mänskliga rättigheter och vara fullt ut demokratier. Men lika viktigt som det är att ta in fler länder i EU, är det att det finns möjlighet att lämna EU om länder så vill. I dag finns ingen utträdesparagraf. EU är en förening man inte kan lämna. Kommer Sverige att verka för att i framtiden få den möjligheten? Kommer vi att verka för en utträdesparagraf? Från regeringens sida försäkrade man att Schengensamarbetet skulle garantera den nordiska passfriheten. Detta löfte har på senare tid ifrågasatts, och jag undrar om regeringen i dag kan garantera den nordiska passfriheten? Jag tänker på den kommande folkomröstningen i Danmark om Amsterdamavtalet. Om Sverige att avstå från Schengensamarbetet om Danmark säger nej? Samtidigt som finansminister Erik Åsbrink i EU:s ministerråd prisar EMU-projektet har andra socialdemokratiska politiker inte talat i klartext. Det har vi hört tidigare i dag här i salen. Att man i regeringsdeklarationen framhåller att den gemensamma valutan får stor betydelse även för länder som inte deltar från start är därför intressant. Jag ställer samma fråga som andra har gjort: Vad menar ministern med att Sverige kommer att bidra till att EMU blir framgångsrikt, och vilka konsekvenser får det för oss? Det framstår alltmer tydligt att EMU inte i första hand är ett ekonomiskt projekt, snarare ett politiskt, eftersom EU inte är något optimalt valutaområde. Opinionsmätningarna här hemma och utomlands visar att folket inte är intresserat av en gemensam valuta eller en penningpolitik styrd av EU. Med EMU flyttas många ekonomiskt-politiska beslut till en centralbank där beslutsfattarna inte är demokratiskt valda och inte heller kan ställas till svars för sina handlingar. En sådan dramatisk förändring i ett land skall inte tillåtas ske, menar Miljöpartiet, utan att beslutet underställs en folkomröstning. Kan utrikesministern ge oss besked om vi kommer att få en folkomröstning om EMU? Miljöpartiet har ofta ifrågasatt den svenska nedrustningsprofilen i samband med vapenexport och i samband med vårt vapensamarbete med andra länder. Är det verkligen i nedrustningens anda att regeringen säljer eller ger bort svensk militär utrustning till de baltiska länderna? Ökar det inte konfliktrisken och spänningen i området? Bidrar det inte till ökad upprustning i stället för tvärtom? I inledningen till regeringsdeklarationen talar ministern om att demokratin går framåt i stora delar av världen. Det finns åsikter om raka motsatsen. Det finns rapporter som talar om helt andra trendförändringar i de internationella demokratiseringssträvandena. Framstegen på demokratins område tenderar att bli färre och mindre. Orsaken är att flera av de gamla etablerade demokratierna inte längre är så intresserade av att stödja demokratiska tendenser i de länder där bristen på respekt för mänskliga rättigheter tagit överhand. Ekonomiska intressen prioriteras, och inför risken att gå miste om ett önskvärt handelsavtal blundar man.

Herr talman! Visst finns det anledning till både oro och optimism om man ser ut över världen. När vi hade utrikespolitisk debatt för ett år sedan, trodde knappast någon att vi i dag skulle stå inför hot om krig i Irak, även om Saddam Hussein då i flera år gång på gång försökt obstruera FN:s undersökningar om massförstörelsevapen i Irak med Rolf Ekéus i spetsen. Det känns svårt att under rådande osäkerhet om utvecklingen i Irak tala om att det inte finns någon direkt hotbild i vår omvärld. Det finns det inte i vår närhet, men dock i vår omvärld. Det krigshot som gör sig gällande kryper oss inpå bara skinnet då det kommer på vårt ansvar att vara med och fatta beslut om säkerhetsrådets fortsatta agerande. Anledning till optimism finns det när vi ser på utvecklingen i vår närhet. Vi kan glädja oss åt ett fortsatt gott samarbete med våra närmaste grannar i Norden. Även om vi valt olika vägar när det gäller medlemskap i EU och även om vi som EU-medlemmar ser olika på inträde i EMU, bl.a. vad tidpunkten beträffar, hindrar detta oss inte från att tillsammans aktivt bidra till att underlätta en allt närmare anslutning av länderna i vårt närområde till den europeiska gemenskapen. Vi kristdemokrater har funnit det naturligt att samarbeta med vårt norska broderparti i vårt partinära utvecklingssamarbete i de baltiska länderna och även i Ryssland, ett samarbete som med fördel skulle kunna utvecklas också i andra delar av världen. Nordiska Afrikainstitutet har ett parlamentarikersamarbete med deltagare från olika nordiska länder i syfte att stärka fredsprocessen i Burundi genom kontakt med parlamentariker i Burundi, och Sverige har i flera år haft en person på plats för att främja fredsarbetet där. Även om stora insatser gjorts och hela tiden görs i fredsskapande syfte i Burundi, inger utvecklingen där och över huvud i Stora sjö-området anledning till stor oro. Mördandet fortsätter och många människor får sätta livet till. OAU, den afrikanska regionala organisationen, har länge försökt att skapa fred mellan regeringen och Huturebellerna. Flera av de omgivande staterna anses dock ha tagit parti för den ena parten och därigenom blivit misskrediterade. Sverige och andra nordiska länder har säkerligen skapat förtroende genom de insatser som gjorts, eftersom vi knappast, som vissa andra länder, misstänks för själviska syften. Frågan är om de insatser som görs utifrån och uppifrån, och som kanske på grund av gamla bindningar har svårt att vinna förtroende, har förutsättningar att nå framgång. Ett exempel på hur inblandade olika länder kan vara kan tas från folkmordet i Rwanda. UNICOM, en internationell undersökningskommission, framlade i januari den senaste rapporten som visar hur involverat det internationella samhället var i vapenspridning innan folkmordet i Rwanda 1994. Human Right Watch har nu också visat på att vapen smugglas till både regeringssidan och rebeller i den aktuella konflikten i Burundi. Frågan är om det inte är hög tid att låta den débat national, det nationella samtal för fred och försoning, ta fart, som både regering och parlament talat om så länge vi haft kontakt med konfliktområdena. Denna borde, enligt mitt förmenande, börja inifrån och underifrån, om den skall ha några som helst förutsättningar att lyckas. Den borde kanske börja i Burundi men skulle kanske sedan i bästa fall kunna spridas till Rwanda och Kivu i östra Kongo. Jag talar om en strukturerad insats, där vanliga människor - kvinnor, män och ungdomar - inspireras att samlas i små grupper i sina byar och tala försoningens språk med varandra. Alltför länge har hatets och oförsonlighetens språk talats bland dessa länders kullar. Jag har en övertygelse om att här skulle Sverige och Norge kunna spela en roll med tanke på det förtroende som har skapats genom det humanitära arbete som bedrivits i många årtionden i dessa områden i svensk och i norsk missions regi. Jag föreslår att Sverige, gärna tillsammans med Norge, begär mandat av FN:s säkerhetsråd att inspirera till ett inhemskt arbete på gräsrotsnivå av detta slag med stöd av svenska och norska insatser. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, Europarådet och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa ger oss en verklig möjlighet att delta i och påverka arbetet för ett tryggare och säkrare Europa. Men det kan aldrig vara det enda målet för vår medverkan i dessa organisationer. Vi måste verka för ett enat Europa som utifrån sin egen styrka kan påverka säkerheten och tryggheten i hela vår omvärld. Utvidgningen av EU till Central och Östeuropa är ett viktigt mål i sig genom sitt bidrag till demokratiutvecklingen i kandidatländerna, men även ett medel för att uppnå ett starkt och återförenat Europa som kan ta ett större globalt ansvar. Vi kristdemokrater har hela tiden förespråkat en gemensam förhandlingsstart för alla kandidatländer och är mycket nöjda med det som nu sker, även om villkoren varierar. Det är en morot som betyder mycket för den fortsatta utvecklingen av fungerande rättssystem och respekt för mänskliga fri och rättigheter. Samtidigt vill vi understryka betydelsen av att medlemskap i EU inte erbjuds så länge viktiga demokratiproblem kvarstår. Ansökandeproceduren innebär ju åtaganden både från EU:s sida och från ansökarländerna. Utrikesministern nämner i sitt tal det förslag till nytt treårsprogram för samarbetet med Central och Östeuropa, som regeringen avser att lägga fram i mars, inte minst i syfte att stödja Estlands, Lettlands, Litauens och Polens medlemskap i EU samt att knyta Ryssland närmare till europeiska samarbetsstrukturer. Kristdemokraterna stöder denna inriktning men vill uppmana till en mycket starkare fokusering också på den sociala utvecklingen i dessa länder. Vi kristdemokrater framhöll i en motion i oktober förra året den stora fara för själva demokratiutvecklingen i Östeuropa som den negativa utvecklingen och den stora nöden bland barnen i dessa länder innebär. I t.ex. Lettland och Litauen talar man om tiotusentals gatubarn med den risk för försummad skolgång, sexuellt utnyttjande och brottslig verksamhet som detta medför. I Estland nämns att överlämnandet av små barn till institutioner har ökat med 75 % sedan 1995. I Ryssland är det 100 000 barn per årskurs som inte går i skolan, enligt en rapport från Unicef. Barnen är framtiden. Herr talman! Hur skall dessa barn kunna ha en positiv inverkan på sitt lands demokratiska utveckling i en nära framtid om de berövats omsorg, kärlek och grundläggande utbildning under de känsligaste åren och i stället utlämnats till kriminella krafter? Det borde vara Sveriges, Nordens och Europas viktigaste uppgift att omedelbart sätta i gång ett samarbete på bred front för att komma dessa barn till hjälp nu. Detta arbete kan inte vänta. Detta arbete sker inte i sammanträdesrummen, där EU-inträdet förbereds. Kommer regeringens treårsprogram att innehålla en aktionsplan för ett samarbete för Östeuropas försummade barn? Om tre år kommer många barn att vara utom räckhåll för meningsfull rehabilitering. Om inget görs nu, kommer många av dagens försummade barn att vara morgondagens förlorade barn. Och detta kommer säkerligen att ha en stor negativ inverkan på respekten för de mänskliga rättigheterna i vårt närområde i en inte alltför avlägsen framtid. Jag vill föreslå att Sverige tillsammans med övriga Norden tar initiativ till att också EU kraftfullt intensifierar ett samarbete med Öst och Centraleuropa när det gäller barnens situation. Herr talman! När det gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna är det intressant att jämföra med utvidgningen av Europarådet, som ju hunnit betydligt längre än EU-utvidgningen. Europarådet kan med sina 40 medlemmar i dag betraktas som en alleuropeisk organisation, men utvidgningen har inte varit helt okontroversiell. Kritiker menar att respekten för de mänskliga rättigheterna och principen om ett fungerande rättssystem har blivit mål i stället för villkor för medlemskap och att det innebär en minskad legitimitet för Europarådet. Det kan naturligtvis å andra sidan hävdas att ett land lättare kan påverkas inifrån än utifrån, dvs. att integration är mer effektivt än utanförskap. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att Sverige tar upp en förnyad kamp mot dödsstraffet. Medlemskap i EU är naturligtvis otänkbart för ett land som tillämpar dödsstraff eller har det kvar som en möjlighet i sin lagstiftning. Det bör också klargöras i fråga om medlemskap i Europarådet att dödsstraff är oförenligt med medlemskap både i praktik och teori. Lagändringar bör komma till stånd inom en definierad tidsram för de länder som ännu har kvar lagar om dödsstraff, och tillämpning får absolut inte tolereras. Jag tänker föreslå att riksdagens MR-grupp, där jag själv är medlem och där riksdagsledamöter från alla partier är verksamma, tar initiativ till ett upprop mot dödsstraffet. Det är min förhoppning att alla ledamöter i Sveriges riksdag skriver på detta upprop. Det skall kunna riktas till Europarådet och EU med uppmaning till intensifierad kamp mot dödsstraffet. Det bör också direkt vända sig till USA med en kraftfull protest mot att dödsstraff tillämpas i ökande utsträckning i flera stater och en uppmaning till de stater som i lag tillåter dödsstraff att snarast avskaffa det. Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att Europarådets parlamentariska församlings utskott för juridiska frågor och mänskliga rättigheter vid sitt möte i Strasbourg den 26-27 januari utsåg en rapportör för en rapport om den nya ryska religionslagen, Kevin McNamara från Storbritannien. Jag har bl.a. vid möte med den parlamentariska församlingens talman Leni Fischer krävt att Europarådet skall följa upp frågan om den ryska religionslagen, som till sin utformning är diskriminerande och inbjuder till brott mot religionsfriheten. Jag har vid flera tillfällen frågat utrikesministern vad hon från svensk sida gjort för att protestera mot denna lag och se till att den inte undergräver respekten för de mänskliga rättigheterna. Jag undrar på nytt: Vad har regeringen gjort för att lyfta fram frågan? Jag kommer i mitt nästa anförande att säga några ord om andra konflikter i världen. Nu till sist vill jag dock ta upp något som berörts av flera talare här, nämligen fredsprocessen i Israel. I det projekt som kallas "Levande historia" som den svenska regeringen tagit initiativ till, har förintelsen lyfts fram i all sin förfärlighet. Det var ett lovvärt initiativ. Enligt Osloavtalen såväl som Hebronprotokollet, förbinder sig båda parter i fredsprocessen att söka bidra till ömsesidig förståelse och tolerans och i enlighet därmed avhålla sig från fientlig propaganda och lagligen beivra fientliga, eggande tillmälen och uttryck för hat och förakt. Ständiga antisemitiska stereotyper, jämförelser mellan Israel och nazister och fascister, förnekelse av förintelsen, anklagelser för rasism osv. förekommer regelbundet i den officiella palestinska myndighetens TV och den officiella tidningen Al-Hayat Al-Jadeed som också representerar palestinierna. Har utrikesministern tagit upp dessa nesligheter, som jag inte ens vill yttra i denna kammare och som inte står nazisttiden efter vad gäller förakt för judar, med företrädare för den palestinska myndigheten? Annars rimmar det illa med "Levande historia". Felet var att omvärlden inte under nazisttiden tog itu med hatpropagandan. Jag försvarar inte Netanyahus ljumhet i fredsprocessen. Men jag anklagar den svenska regeringen - både utrikesminister Lena Hjelm-Wallén och statsrådet Pierre Schori - för obalans i kritiken och för partiskhet som inte främjar fredsprocessen. Använd inte ord som "undanträngning av palestinier" i fråga om Jerusalem eller jämförelser med apartheid i Sydafrika som Pierre Schori har gjort! Det är skamligt! Vad tänker utrikesministern göra för att hatpropagandan skall upphöra i palestinska medier?

Herr talman! Det är en styrka för en svensk utrikesminister att efter huvudinläggen i vår utrikesdebatt kunna konstatera att vi på de stora områdena, de huvudsakliga områdena, är överens. Jag har fått väldigt många frågor. Jag kan naturligtvis inte besvara alla. Det kommer inte tiden att räcka till. Men låt mig, samtidigt som jag konstaterar mycket av denna samstämmighet, börja med att svara på några. Vi är överens om dynamiken vad gäller det nordiska samarbetet, Östersjö och Barentssamarbetet. Det är självklart, Ingrid Näslund, att det här också kommer att innefatta barnens situation i våra samarbetsländer. Vi är överens om vikten av goda relationer med Ryssland - inklusive detta att Ryssland skall ha en lagstiftning som stämmer överens med normala religionsfrihetsprinciper enligt europeiska kriterier. Vi är alla överens om att det är viktigt att EU öppnar sig för nya medlemmar liksom att FN har mycket stor betydelse. Men FN har också en mängd brister - eller vi medlemsländer stöder inte FN på det sätt som vi borde göra. Det här gäller inte minst i fråga om interna konflikter. Där är det svårt att arbeta i FN och i säkerhetsrådet. Vi har aktivt försökt att få upp frågor som Rwanda, Burundi, Kongo, Sierra Leone och Algeriet i säkerhetsrådet. Det har lyckats ibland men när det gäller Algeriet har det, som ni vet, inte alls gått. Och Sverige kan inte ensamt bestämma om sådana här frågor. Vi arbetar dock aktivt med att frågor som har karaktär av intern konflikt skall tas upp, eftersom nästan alla väpnade konflikter i dag är av just det slaget. Men det går inte att göra som Bodil Francke Ohlsson gjorde här i sitt engagerade inlägg om Algeriet. Jag förstår engagemanget och sympatiserar med det. Men det går inte att tala om ett land som om det inte skulle ha någon regering. Algeriet har faktiskt det. FN, där Algeriet är med, måste samarbeta med Algeriet. Det finns inget annat sätt att lösa sådana här frågor. OSSE är en viktig organisation, Helena Nilsson. Vi är helt överens om det. Alla är med. Det finns en bredd i samarbetet. OSSE kan också ge impulser till samarbetsområden som inte primärt är OSSE:s. Jag tänker då på ekonomiskt samarbete. Andra organisationer är säkerligen bättre på att ta hand om frågorna, men som impulsgivare kan OSSE vara ett viktigt organ. Frihandel är något som alla tar upp, och det är viktigt. Kuba skall självfallet också vara välkommet när vi har ett seminarium om frihandelsfrågor i Latinamerika. Det var ju vad Eva Zetterberg frågade om. Vad gäller mänskliga rättigheter har nästan alla tydliggjort hur vi tar avstånd från dödsstraffet. Det tycker jag är en bra manifestation från denna riksdags sida. Vi är också eniga om nödvändigheten av att Iraks massförstörelsevapen elimineras, och att det här naturligtvis i första hand skall ske genom allt starkare påtryckningar på Saddam Hussein. Samtidigt går det inte att bortse från att FN inte kan förödmjukas hur mycket som helst av en obstinat ledare för ett land. Om alla, och jag understryker verkligen alla, diplomatiska och politiska metoder för att få Saddam Hussein att samarbeta med FN är uttömda, så vet vi att säkerhetsrådet har som sitt absolut yttersta medel att också besluta om att använda militärt våld. Vi kan inte helt utesluta detta, men först skall vi pröva alla fredliga metoder. Synen på EU skiftar ju en hel del i denna kammare. Det kan vi höra bl.a. i EMU-debatten. Vi socialdemokrater vill inte forcera fram ett beslut om att gå med i EMU. Vi gör det i respekt för inställningen hos det svenska folket. Tydligen har Moderaterna en annan syn när det gäller demokratisk förankring än vad regeringen har. Det är svenska folket som i val eller i folkomröstning som skall ta ställning till denna fråga. Även om vi inte är med från starten vill vi ju att EMU skall bli ett lyckat projekt, eftersom det betyder så mycket för hela EU. Vi kommer att vara med och besluta om sjösättningen av EMU. Därför är det självklart att vi i detta arbete kommer att göra vad vi kan för att bidra till ett framgångsrikt projekt. Eva Zetterberg menar väl inte att vi skall göra vad vi kan för att försvåra för detta projekt, så att det blir misslyckat med alla konsekvenser som det skulle få? Göran Lennmarker var på ett dåligt humör när det gäller EU-frågorna. Han är uppenbarligen mycket avundsjuk på svenska framgångar i EU. När vi kom tillbaka och rapporterade om utfallet av Amsterdamfördraget fick vi gratulationer av alla partier i riksdagen utom av Moderaterna. Vi prioriterade frågor som har med medborgarnas väl och ve att göra - kampen mot arbetslösheten, kampen för en god miljö, öppenhet, jämställdhet. Vi fick t.o.m. framgångar på dessa områden. Moderaterna anklagar oss för att välja fel frågor och tydligen också för att vi fick framgångar. Jag tycker att det är litet ovanligt att Göran Lennmarker uppträder så förgrämt. På samma sätt uppträder Göran Lennmarker när det gäller frågorna om utvidgningen, där förvisso den linje som Göran Lennmarker företräder, som bara handlar om att ställa sig bakom kommissionens förslag, inte fick genomslag när vi kom till beslut i Luxemburg. Också i fråga om detta blev Moderaterna helt ensamma. Vi från regeringens sida vågade kämpa för Lettland och Litauen. Jag tror att Lettland och Litauen är mycket bättre sanningsvittnen när det gäller huruvida vi lyckades eller ej än Göran Lennmarker. Det är bara att ta del av alla de tack som vi har fått från dessa länder för att vi, till skillnad från Moderaterna, vågade kämpa. Göran Lennmarker tycks här ha dåligt samvete. Därefter några ord om säkerhetspolitiken. Sverige har ju en öppen och positiv syn på samarbetet med Nato. Vi deltar tillsammans med Natoländer i Bosnien för att skapa fred, och vi övar tillsammans med Natoländer inom ramen för Partnerskap för fred. Men regeringen anser att det är samarbete som gäller. Vi skall inte söka medlemskap i militäralliansen Nato. Vi vill ha så mycket samarbete som möjligt men inte medlemskap. Om detta kan man gärna diskutera. Men låt oss då också diskutera möjligheterna. Moderaterna gör i dag något sorts försök att devalvera eller förhåna den säkerhetspolitiska lösning som alla partier faktiskt har stått bakom, åtminstone formellt, under väldigt många år och som t.o.m. Moderaterna så sent som någon gång i november förra året ställde sig bakom, nämligen att den svenska militära alliansfriheten skall bestå. Vad Moderaterna nu gör är att säga att alliansfriheten inte är så bra. De törs inte direkt säga att vi skall gå med i Nato. Vad som då sker är att vi hamnar i en osäkerhetsperiod, ett säkerhetspolitiskt vakuum. Det är en mycket oansvarig politik, Göran Lennmarker. Det är tur att det inte är ni som regerar landet. Jag menar att vi har den moderna synen på säkerhetssamarbete. Vi går in för det som hör framtiden till, att bygga den nya alleuropeiska säkerhetsordningen och att ta det kollektiva ansvaret för fred och säkerhet i Europa. Men för det krävs inte Natomedlemskap. Det är en gammalmodig ståndpunkt. Det är för övrigt den ståndpunkt som jag tror att många moderater har haft i många år, och nu passar det särskilt väl att ta fram den. Moderaterna vacklar på ett mycket oroande sätt i säkerhetspolitiken. Det beklagar jag, eftersom det alltid är en styrka om vi kan vara eniga i denna fundamentala fråga.

Herr talman! I utrikesdeklarationen finns det ett avsnitt om nedrustning och Sveriges arbete på detta område. Det tycker jag är välkommet, inte minst i en tid då fokus riktas mot bl.a. massförstörelsevapen i Irak. Utrikesdeklarationen innehåller förslag om avtal mot kärnvapen, internationell exportkontroll och det viktiga totalförbudet mot antipersonella minor. Den tekniska utvecklingen innebär landvinningar som främst ses som en tillgång för mänskligheten men som i orätta händer kan användas i krigföring eller terrorhandlingar. Bioterrorism är en ny benämning efter attacken i Tokyos tunnelbana då en terrorgrupp använde den giftiga gasen sarin. Irak har på sitt samvete användning av giftig gas mot kurderna i en krigshandling. Detta visar att kemiska ämnen används som vapen. Det är både billigt och lätt att framställa dem, och de ger förödande resultat. Just nu pågår ett stort internationellt projekt, HUGO. En kartläggning görs av den genetiska koden hos levande varelser, naturligtvis i syfte att bl.a. bota sjukdomar, men också att öka grödor. I orätta händer kan detta naturligtvis användas för att framställa vapen. FOA har uppmärksammat det här. Vi i utrikesutskottet uppmärksammar också frågan i ett betänkande. Med all respekt för att utrikesministern har många att ge svar till vill jag ändå ställa frågan, som jag kommer att fortsatt följa: Hur långt har man kommit i arbetet med den konvention som handlar om biologiska vapen där möjligheterna att kontrollera genetiskt selektiva vapen skall byggas in? Herr talman! Länderna i Asien har under flera år präglats av en kraftig ekonomisk tillväxt. Den demokratiska utvecklingen har inte gått lika snabbt som den ekonomiska. I ett slag har situationen ändrats. Det har blivit en ekonomisk kris och valutor har gått i botten. Detta drabbar framför allt den stora del av befolkningen som lever i fattigdom och under svåra sociala förhållanden. Sverige har en stor handel med Asien, såväl genom import som genom export. Det handlar också om många biståndsprojekt. Därför är det både bra och välkommet att regeringen kommer att presentera en Asienstrategi för att på olika sätt stärka relationerna mellan Sverige och våra samarbetsländer. Vi i Centerpartiet anser att strategin bör inriktas på att i samarbete stärka den demokratiska utvecklingen och på att få en utjämning av de sociala och ekonomiska klyftorna. Sverige har ju haft ett långvarigt biståndsengagemang i Asien, ett engagemang som genom åren - det framgår om man läser protokollen - har präglat biståndsdebatten i denna kammare. Inte minst gäller det biståndet till Vietnam. Nu, när Vietnam under några år haft ekonomisk tillväxt och öppnat sitt land och sin marknad för utländska investeringar, har svenska företag haft hjälp av Sveriges goda anseende i Vietnam. Jag skulle vilja säga att solidaritet lönar sig. Trofasthet i svåra tider fortsätter även i goda tider. Samma erfarenhet kan vi se när det gäller andra länder där vi har haft ett starkt biståndsengagemang. Det handlar alltså om vårt engagemang i olika länder och om befrielserörelser i Afrika. Glädjande är att det där också har skett en demokratisk utveckling. Positivt är också, som många här har nämnt, att vi nu ser att parterna närmar sig ett genomförande av FN:s fredsplan för Västra Sahara och att - som sagts från regeringens sida, med stöd från andra - Sverige på olika sätt skall göra en uppföljning under själva valprocessen och även efteråt i uppbyggnadsarbetet. Utifrån dessa erfarenheter och sett tillbaka i tiden tycker jag att det är angeläget att Sveriges biståndsarbete fortsätter. Frågan om inriktningen mot ett partnerskap med Afrika skall behandlas senare i vår. Detta är en välkommen nyordning. Jag upprepar att det känns fantastiskt att se att solidaritet lönar sig.

Herr talman! Utrikesministern hyllar här samstämmigheten när det gäller utrikespolitiken och det har väl sin rättighet. Vi är överens om de stora dragen. Vad jag dock tycker mig förmärka är att några partier i en viktig fråga mäler sig ur. Det gäller då synen på det europeiska samarbetet. Fortfarande är det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som tvekar och tövar i detta arbete. De känner inte riktigt för att vi är medlemmar. De här partierna driver inte riktigt EU frågorna utan talar hellre om en utträdesparagraf. Bodil Francke Ohlsson säger: Visst, länder som vill vara med i EU skall naturligtvis få det. Det är ju generöst! På något sätt andas här ingen framtidstro och inget hopp. Jag har funderat mycket över Miljöpartiet när det gäller de här frågorna. Inom miljöområdet innebär ju EU-samarbetet en unik möjlighet att förbättra miljön just genom att vi kan gå in i bindande avtal. Miljöproblemen är i allra högsta grad gränsöverskridande. Därför borde det i stället utgöra en inspiration att vi är med i EU-samarbetet. Jag ställer upp på mycket av det som Eva Zetterberg i Irakfrågan sade om att använda våra diplomater till förhandlingar, om att alltså använda sig av diplomatin.

På något sätt kan man i frågan hamna så att slutpunkten blir att det fordras en annan typ av handling för att rädda liv. Jag ställde en fråga till utrikesministern och fick ett mycket tunt svar. Det gällde vad Sverige gör för att driva på de idéer som lades fram i Carlsson Ramphal-rapporten när det gäller FN:s framtida roll att hantera svåra situationer inom länder. Då säger utrikesministern att det är svårt, säkerhetsrådet vill inte ta upp frågan osv. Men Carlsson-Ramphalrapporten gick inte bara ut på att man i en speciell situation skulle diskutera detta. Det gällde FN:s sätt att långsiktigt arbeta för att få in i stadgarna, och därmed få uppslutning från andra länder, att FN kan få en annan roll än den har i dag så att man kan komma till säkerhetsrådet och säga: Vi har ju paragrafen här, låt oss leva upp till det som vi har varit överens om. Det är ett långsiktigt arbete som kanske tar år att genomföra, men vi måste börja någon gång. Det finns många bra tankar i Carlsson-Ramphal-rapporten. Ta till er det och driv det nu när vi har chansen. Jag skulle vilja ta upp frågan om EMU-projektet. Utrikesministern säger att svenska folket tvekar. Ett problem, som jag ser det, är att svenska regeringen tvekar. Det här är också ett arbete som ligger på ett upplysningsplan, på ett propagandaplan. Det gäller att övertyga människor om man nu tror att det är förträffligt och bra, vilket tydligen utrikesministern anser, för det andas i alla fall i dagens deklaration. Anser man att det är dåligt driver man den linje som andra partier gör. Men vad anser regeringen? Om regeringen kommer fram till det som står i deklarationen, driv då det, påverka opinionen, gå före, gör inte som i EG-frågan, som jag talade om tidigare här och där man för tio år sedan att det var omöjligt. Sedan var det möjligt bara några år senare. Visa litet handlingskraft. Slutligen sade utrikesministern: Låt oss gärna diskutera Natofrågan. Bra, bra! Bara för tre år sedan var det omöjligt att diskutera den. När man skulle ta upp den i Försvarsberedningen i april 1995 - för inte ens tre år sedan - då skulle locket läggas på, det skulle inte få diskuteras, de som ville diskutera den fick inte vara med. Låt oss ta upp det också. Jag har slutligen en fråga till utrikesministern på det temat: Anser utrikesministern att det vore bra för Sveriges säkerhet om de baltiska staterna blev Natomedlemmar?

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det utrikesministern sade om att det är tur att det inte är Moderaterna som bildar regering och bestämmer säkerhetspolitiken. Då är vi många som känner att vi skulle vara ute på väldigt hal is. Jag tycker att det är tillräckligt bekymmersamt med den socialdemokratiska regeringens politik på det här området i vissa avseenden. Det räcker väl till med de problem som uppstår på grund av det. Till Göran Lennmarker skulle jag vilja säga vad gäller Kuba att jag inte tog upp demokratin i Kuba utan det problemet att Kuba är isolerat och därför behöver inlemmas i den internationella gemenskapen och inbjudas till mötet med EU i Sverige i maj. Jag tog inte upp demokratin även om jag anser att den frågan är viktig. Det finns påtagliga problem vad gäller demokratin i Kuba. Men jag tycker att det är ännu allvarligare att Göran Lennmarker, när han diskuterar Kuba, inte tar upp problemet med USA:s blockad mot Kuba som förhindrar, inte bara att Kubas folk kan leva ett någorlunda hyggligt liv, utan också en demokratisk utveckling. Utrikesministern frågade om vår syn på om det inte bra att Sverige skulle verka för att det gick bra för EMU oavsett var Sverige står. Självklart har vi inga önskemål om att det skall gå dåligt. Däremot verkar det framgå väldigt tydligt och klart att vi som deltar från oppositionen tycker att Sveriges regering måste klargöra sin hållning och att det påverkar opinionen hur regeringen ställer sig. Vi behöver ett klargörande från regeringen, och vi behöver få en folkomröstning för att veta hur Sverige skall agera på det området. Herr talman! Från Folkpartiets sida tog K-G Biörsmark upp att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har accepterat EU-medlemskapet och inte använder det. Vi är kritiska, och det vet ni andra. Den kritiska hållningen kvarstår. Men jag anser för Vänsterpartiets del att vi på alla sätt försöker använda EU medlemskapet på ett konstruktivt sätt genom att ta upp frågor om mänskliga rättigheter, hur handelsavtalen skall se ut och en rad frågor som gäller miljön och gemensamma angelägenheter utan att man för den skull skall behöva övergå till en överstatlighet. Det trodde jag hade framgått i praktiken. Vad gäller Irakkrisen tar utrikesministern upp att det i första hand är diplomatiska medel som skall användas men att FN kan använda våld. K-G Biörsmark frågar mig om vi aldrig någonsin kan komma till en situation där vi accepterar att våld skulle kunna användas. Jag har lärt mig av erfarenheterna att man aldrig skall säga aldrig om någonting. Det inträffar situationer vad gäller världsproblemen som varken jag eller någon annan kunnat förutse. Men jag menar att de hypotetiska situationerna inte skall diskuteras i dag. Det vi skall diskutera är ett konstruktivt sätt: Vad kan vi göra åt problemen och konflikterna? Det är min bestämda uppfattning att vi i fallet Irak inte löser problemet utan får ett ännu värre problem om vi uppmuntrar USA att gå vidare och starta krig. Det förvånar mig att så få talar om vad de kringliggande staterna anser. Det är de som skulle känna sig mest hotade av biologiska eller kemiska stridsmedel. Det är inte de som kräver att USA eller FN startar krig. Herr talman! Jag vill också anknyta till den fråga som Helena Nilsson tog upp, nämligen att vi hade manifestation för att minnas förintelsen och för förintelsens offer här i riksdagen. Jag tror att de allra flesta av oss var oerhört berörda och kände att det var ett riktigt initiativ som regeringen hade tagit i den frågan. Jag tror att vi som är födda på 40-talet kanske har tagit för lätt på vår uppgift att föra vidare kunskaper och lärdomar från förintelsen till våra barn och nästa generation. Det är inte för sent, vi måste ta itu med den frågan och se till att motarbeta rasism och nazism i vårt eget land och runt om i världen. När regeringen har gjort det och när vi här diskuterar frågan tänker man inte på nästa steg. Vi hyllar dem som under andra världskriget stod upp för människovärdet och räddade människoliv, som Raoul Wallenberg. Men det finns ingen diskussion om hur det ser ut i dag, om dem som i dag utför samma gärningar. Vi har diskussioner inom EU om hur kurder stoppas vid gränserna och där Sveriges flyktingpolitik har blivit allt snävare. Bland de danskar som under andra världskriget hjälpte judar över sundet till Sverige finns exempel på människor som tog betalt. I dag är det straffbart, och vi beivrar på alla sätt sådana brott. Jag tycker inte heller att man skall uppmuntra till att ta betalt. Regeringen kan inte å ena sidan hylla dem som då agerade för människovärdet och för att rädda människoliv när den å andra sidan i dag inte vill inse att många människor, trots regeringens uppfattning i vissa enskilda ärenden, gör det. Den typen av problem finns i dag. Förintelsen med dess offer är inte en enstaka företeelse i världshistorien. Det uppstår nya katastrofer, och vi kan agera för att försöka att förhindra dessa konflikter och att nya katastrofer uppstår.

Herr talman! Åhörare på läktaren! Vad jag saknar i utrikesministerns deklaration är något mer om det internationella miljöarbetet. Ett förslag om Agenda 21-arbete i Östersjöregionen nämns. I allra sista stycket i en uppräkning av utmaningarna mot människors liv och välfärd nämns orden "globala miljöhot", det är det enda. Det finns många globala miljöhot. Arbetsfältet är stort. Miljösamarbete länderna emellan - oavsett om det sker inom eller utom EU - är givetvis positivt. Miljöhoten är i dag reella hot inom den säkerhetspolitiska sfären, och jag tar här upp ett av de stora hoten som jag sysslat speciellt med: den globala vattenförsörjningen. Risken för väpnade internationella konflikter som har sin grund i brist på vatten har alltid funnits - historien visar många exempel på det. För litet mer än en vecka sedan var jag på högskolan i Kristianstad och deltog i ett seminarium för blivande naturvårdsingenjörer. Seminariet handlade om vattensituationen i Skånes brunnar, sjöar, åar och bäckar. Och den är inte alls så bra som man kan vänta sig i ett land där det inte pratas särskilt mycket om förorenat dricksvatten eller för stor vattenförbrukning. Vattenproblem finns överallt i världen i dag. I Svenska Dagbladet från den 7 februari fanns det en artikel med rubriken Det virtuella vattnet, skriven av våra internationellt kända vattenexperter Malin Falkenmark och Johan Rockström, båda från institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet. Där framhåller man att moderna analyser visar att stora regioner i världen - troligen halva dess befolkning år 2025 - inte kommer att kunna producera sin egen mat på grund av vattenbrist. Det innebär, säger författarna, att om dubbelt så mycket mat skall produceras går det åt ungefär dubbelt så mycket vatten. Dessa grundläggande fakta, att matproduktionen är världens största vattenslukare och att mera mat innebär mera vatten till jordbruket, har hittills saknats i de internationella projektionerna över världens framtida försörjningspotential, och det är en miss. Miljöpartiet anser att detta vore någonting att ta upp i säkerhetsrådet under vår ordförandeperiod där. Det sägs att ett bra omslag till en bok säljer boken. Jag är speciellt förtjust i omslaget till en av de böcker som jag har i min ägo. Där finns ett fotografi som föreställer två glada damer i västerländska hattar som sitter i framsätet i en gammal Ford. Det är sommar. I baksätet sitter två herrar i mera orientaliska huvudbonader. I bakgrunden ser man höga cypresser som omger en vacker byggnad med pelargångar, kanske är det ett slott. Jag inbillar mig att jag vet var den bilden är tagen: framför det kungliga sommarpalatset i Jalalabad i Afghanistan. Det är en mycket fin och tydlig bild, trots att den är tagen för länge sedan. Boken är skriven av Paul Mohn och heter En resa till Afghanistan, och den kom ut 1930. Jag stod på den platsen för några månader sedan, dvs. jag tror att det var där. Vad som finns kvar är den yttre pelarraden och en stor del av golvet till andra våningen så att det bildades ett tak, ett skydd mot regn och snö för de människor som har fått sina hem totalt utplånade och som under en lång tid bodde där. Det var första gången som jag var i Afghanistan och också första gången som jag såg ett land förött av krig, ett land som fortfarande är i krig. Och jag undrar var gång jag ser den idylliska bilden och påminns om hur där ser ut nu: Hur behandlar vi världens barn egentligen? Vilken värld är det som vi skapar åt dem? Barn kan inte själva välja den plats där de måste tillbringa sina första levnadsår. De har inget val och kan inte förändra sin situation, utan de är helt beroende av oss vuxna. I Afghanistan finns minor utlagda som skadar i decennier efter det att kriget förhoppningsvis är slut. Och liknande minfält finns på många ställen i världen - man känner inte alltid ens till var. De som drabbas värst är inte de som lade ut minorna, utan det är barnen i kommande generationer. Länder som tillverkat och exporterat minor borde, liksom köparna, känna ett ansvar. Och varför inte bidra till kostnaderna för röjningen? Barn drabbas av krigets fasor, barn svälter och far illa, barn säljs som prostituerade, barn tvingas att arbeta i fabriker, barn utan föräldrar blir gatubarn - listan är lång. Vi måste förkorta den, och det gör vi bara om vi tar ett gemensamt ansvar och samverkar. Detta är kanske den allra viktigaste delen av den gemensamma internationella utrikespolitiken.